Fru talman! Jag vill bara säga: Även om flera är överens om en viss ståndpunkt kan inlägg vara befogade av det skälet att en och annan i kammaren, utöver dem som redan är övertygade, annars skulle kunna få intrycket att Karin Ahrlands reservation var berättigad i det avseendet att den på väsentliga punkter avvek från utskottsmajoritetens uppfattning. Så är emellertid inte fallet — det handlar mer om en reservation för reservationernas egen skull.
Fru talman! Reservationen är till för att helt och fullt klargöra att principen om yttrandefrihet och åsiktsfrihet för oss är så viktig att vi inte vill rucka på den ens när det gäller en tillfällig lagstiftning.
Fru talman! På den punkten delar jag Karin Ahrlands uppfattning helt och fullt.

Fru talman! Jag kan fatta mig kort i detta ärende, eftersom en stor majoritet har uppnåtts i utskottet för propositionens förslag om en särskild, tidsbegränsad lagstiftning som möjliggör försöksverksamhet med rundradiosändning i kabelnät av radiooch TV-program. Men jag antar att Karin Ahrland inte har något emot att även en socialdemokratisk kommentar till betänkandet nu kommer. Jag vill betona att vi strikt har hållit oss till den kortsiktiga frågan att skapa möjligheter för massmediekommittén och sedermera statsmakterna att skaffa sig ett så gott beslutsunderlag som möjligt. Det handlar om en liberalisering genom den särskilda, tidsbegränsade lagen om försöksverksamhet. Utskottet har tillagt det självklara att det inte är fråga om någon insnörning av vad som är tillåtet enligt gällande rätt. Vi har noterat vad massmediekommitténs ordförande Leif Andersson har sagt om utredningens samfällda ambition: att utgå från ”en generös syn på mottagning och vidaresändning från bl.a. kommunikationssatelliter”. Samtidigt har vi starkt betonat att det i detta sammanhang inte finns anledning att fatta några långsiktiga principbeslut. Vad det gäller är att möjliggöra en tidsbegränsad försöksverksamhet. De mer långsiktiga lösningar som motionerna förefaller syfta till, i anslutning till de tekniska möjligheter som öppnar sig till ökad kommunikation och därmed förhoppningsvis till vidgad yttrandeoch informationsfrihet, har statsmakterna att besluta om först sedan massmediekommittén har slutfört sitt uppdrag. Mot bakgrund av det förhållandet — och utskottets skrivning — tycker jag att folkpartireservationen hänger i luften. Kanske handlar det om litet borgerlig kosmetik — Karin Ahrland vill redan nu stråla i en klarare profil än sina utskottskolleger. Men ger hon inte då samtidigt uttryck för bristande förtroende för Bert Levin, som företräder folkpartiet i massmediekommittén och där, liksom Anders Björck och Sven-Erik Nordin, har stött den utformning som regeringens lagförslag har fått — visserligen med en instucken brasklapp? Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Låt mig först säga till Olle Svensson, att eftersom jag håller på yttrandefriheten — och håller hårt på den — så har jag aldrig någonting emot kommentarer från någon ledamot i utskottet eller i riksdagen. Jag bara uttryckte min förvåning över att så mänga ville hälla tal här. Jag har också fullt förtroende för Bert Levin. Jag har faktiskt — och det trodde jag Olle Svensson förstod — konfererat med Bert Levin i den här frågan.
Fru talman! Det intressanta torde väl vara om vi är överens eller inte i de här frågorna, som gäller att vi skall vara så generösa som möjligt. Vi försökte inom utskottet få en enig skrivning. Vi diskuterade under 45 minuter hur vi skulle kunna klargöra vår ståndpunkt på det här området. Med stort tålamod lotsade herr ordföranden i utskottet mot en skrivning som vi trodde att vi skulle kunna bli ense om. I den diskussionen deltog icke fru Ahrland. När diskussionen var avslutad och vi trodde att vi hade fått en enig skrivning — då begärde fru Ahrland ordet. Det är därför som jag nog betraktar detta som ett behov från folkpartiet att skaffa sig litet kosmetik. Och jag har ingenting emot att fru Ahrland använder sig av kosmetik i olika avseenden — det kan jag försäkra kammarens ledamöter.
Fru talman! Först vill jag säga att jag börjar tro att vi skulle ha litet större skäl för öppna utskottsförhör och öppna utskottssammanträden emellanåt. Jag skall gärna medge att jag inte deltog i den diskussion som det här talas om. Dock gjorde jag vissa ansträngningar — vilket jag försökte förklara för ordföranden — att få säga något. Om vi skall berätta vad som hände under diskussionen, så vill jag säga att den mesta tiden gick åt för en intern diskussion om vad rundradiosändning var och om detta skulle innebära någon ändring eller inte — alltså just det som står i det moderata särskilda yttrandet. De sakerna tyckte jag var så självklara, och jag vill, som sagt, inte uppta folks tid i onödan. Jag utgick från att alla visste att jag stod för vår motion, som var en partimotion från folkpartiet. Jag går inte ifrån partimotioner utan att varna om sådana saker i förväg.

Fru talman! Vi moderater har fogat sex reservationer till bostadsutskottets betänkande nr 13, och jag skall kortfattat beröra dessa. Reservation 1 handlar om byggnadslovsplikt för lantbrukets ekonomibyggnader. Vi moderater delar den uppfattning som uttrycks i centermotionen 1998 av Kjell Mattsson m.fl., nämligen att i den planoch bygglag som aviserats att komma på riksdagens bord i höst skall ingå nuvarande regler om befrielse från byggnadslovsplikt för bl.a. jordbrukets ekonomibyggnader. Det är vår bestämda uppfattning att byggnadslovsplikten kan och skall begränsas och inte utökas. Denna grundinställning ligger också bakom vår anslutning till centerförslaget i motion 2068 att kravet på byggnadslov vid ombyggnader o. d. helt eller delvis skall slopas under en försöksperiod. Reservationerna 3 och 4 behandlar byggnadslovsplikt för skidliftar. Vi kan inte finna att något bärande motiv framlagts för att införa byggnadslovsplikt för skidliftar, och utskottsmajoritetens uppfattning kan inte karakteriseras som något annat än detaljreglering och byråkratisering. Nästa steg från utskottsmajoriteten är säkerligen ett krav på att även telefonstolpar och kraftledningsstolpar beläggs med byggnadslovsplikt. Moderater och centerpartister har i två motioner krävt att den enskildes möjligheter att bygga utanför planlagt område skall stärkas. Enligt vår uppfattning skall byggnadslov alltid beviljas, om inte byggnadsnämnden kan påvisa att bebyggelse är klart olämplig. Vi anser att den kommunala byggnadsnämnden är ett serviceorgan, vars uppgift skall vara att i största möjliga utsträckning underlätta för allmänheten — enskilda och företag — att förverkliga sina önskemål i vad gäller byggande. Detta synsätt ligger också bakom reservation 7. Det uppstår ibland betydande problem för en kommun, när människor bosätter sig permanent i områden som en gång planerats för enbart fritidsbebyggelse. Krav på kommunal service och investeringar i infrastruktur som exempelvis vattenoch avloppsinstallationer kan komma att ställas. Många kommuner har infört begränsning i tillåten byggnadsyta i sina fritidshusplaner för att förhindra permanentbosättning. Vi tycker detta är fel väg. För ett tvåpersonshushåll kan en sommarstuga på 60 m? upplevas som rymlig. För en familj med tre barn är den trång. Vi villi stället att kommunerna i nya detaljoch områdesplaner skall kunna ange att i visst område begränsat kommunalt serviceansvar gäller. Den som vill bosätta sig permanent inom ett sådant område får då finna sig i att viss kommunal service, som kommer andra kommunmedlemmar till del i andra områden, inte kan erhållas. Om sedan vederbörande vill ha en stuga på 50 eller 100 m? är vederbörandes ensak. Vårt förslag innebär besparingar för kommunen samtidigt som medborgarna får ökad valfrihet. Fru talman! Med hänvisning till vad jag här anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 6 och 7.

Fru talman! Jag vill först slå fast att vi finner det angeläget att planoch bygglagarbetet fortskrider så att riksdagen får möjlighet att i ett sammanhang ta ställning till de reformer som har diskuterats under så lång tid. Det kan naturligtvis inte undvikas att bostadsutskottets behandling av motionerna på planområdet delvis präglas av att det nu är lagrådet som har förslaget till behandling. Vi från centerpartiet har ändå tagit upp några frågor, som vi tycker är principiellt viktiga och som bör bli rätt beaktade i den proposition som regeringen kommer att framlägga. Det är angeläget att planoch bygglagen ges sådan utformning att man sysslar med det som verkligen är viktigt att reglera. De frågor som vi har tagit upp har redan berörts av Knut Billing, men jag vill utveckla dem något ytterligare. Ett av våra motionsyrkanden gäller lantbrukets byggnader. Vi vill ha samma förhållande som råder i dag, dvs. att dessa skall vara undantagna från byggnadslovsplikt. Vi tycker att vi kan konstatera att det förhållandet inte varit till något men för det allmänna intresset. Vi menar också att byggnadsnämnden inte kan tillföra något av värde. Däremot kommer det att kosta betydligt mer, eftersom man ju måste ta ut en avgift för den kontroll som i så fall skall göras innan byggnadslovet beviljas. Vi tycker att det är viktigt att förenkla, och det säger också utskottet i sin helhet på s. 6i betänkandet. Med det är jag inne på det andra yrkandet, där vi menar att det skulle vara möjligt att nu gå vidare med att undanta vissa åtgärder från byggnadslovsskyldighet. Då kan man gå två vägar, och vi har anvisat bägge. Den ena är att förändra bestämmelserna om vad som kräver byggnadslov och den andra är naturligtvis att man experimenterar litet grand och gör undantag under viss period eller för visst område. Bägge delarna avvisas av utskottet, men principen om försöksverksamhet är ju annars accepterad av regeringspartiet, eftersom man avser att lägga fram förslag om ”frikommuner” och ”frilandsting” där det skall vara möjligt att göra undantag från en rad bestämmelser som gäller i dag. Då tycker vi att det vi har yrkat på borde kunna vara med bland de åtgärder som man får arbeta med i kommuner som kommer i fråga som s.k. frikommuner. När det gäller bebyggelse utanför detaljplan tycker vi att det har skett en värdefull utveckling. Bebyggelsen på landsbygden har ökat under ett antal år, och det är inte så märkvärdigt, därför att det har varit möjligt för människor att välja fritt var de vill bosätta sig. Vi tycker att det är riktigt att de skall få ha den möjligheten. Många har valt att bosätta sig på landet för miljöns skull. Antalet sysselsatta har ju minskat inom jordoch skogsbruk, men genom att det har skett en inflyttning av människor med andra yrken har det varit möjligt att upprätthålla bättre service än vad som annars skulle ha varit fallet. Därför var förra bostadsministern Elvy Olssons förslag, som sedan blev riksdagens beslut, om införande av begreppet tätbebyggelse av mindre omfattning ett steg i rätt riktning. Följden blev en bra lagstiftning som har utnyttjats i många sammanhang. Regeringen har också haft möjlighet att påverka utvecklingen genom dispensgivningen, och jag kan då tyvärr konstatera att socialdemokraterna är betydligt mer restriktiva på det här området än vad tidigare bostadsministrar varit. Vi tycker att det är väldigt viktigt att planoch bygglagen kommer att innehålla vårt resonemang om omvänd bevisbörda, på det sättet att det i princip är tillåtet att bygga utanför detaljplan och att det krävs en konkret invändning från kommunens sida som grund för ett nej till byggnadslov. Speciellt tycker jag att det finns anledning att se upp med resonemanget om att kommunalekonomiska motiv skall kunna vara en grund för kommunen att säga nej. Det är en kautschukparagraf som säkerligen kommer att vålla mycken diskussion och förtret vid tillämpningen. Jag är litet förvånad över att folkpartiet inte har velat ansluta sig till de reservationer som centern och moderaterna har avgivit på det här området. Låt mig sedan kommentera vårt ställningstagande till frågan om att utöka byggnadslovsskyldigheten till att också avse skidliftar. Vi har inte velat utöka prövningsskyldigheten, och vi menar att det inte är fråga om en så vild flora som motionärerna kanske vill göra gällande. Skidliftarna har ofta anknytning till turistanläggningar, och dessa är ju i sin tur ofta beroende av kommunal planläggning. Under alla förhållanden är de beroende av kommunala byggnadslov. Däremot har vi avvikande synpunkter när det gäller den moderata reservationen om en differentierad servicenivå. Det förslaget går väl utskottsmajoritetens talesman närmare in på, men jag vill slå fast att det inte är något möjligt alternativ. Om man försöker hålla isär bebyggelse för fritidsändamål och helårsbebyggelse, har man naturligtvis möjlighet att ställa olika villkor för de olika typerna av bebyggelse, men problemet visar sig där man har en blandning av helårsbosättning och fritidsbosättning. Vi vet att det skulle skapa tvister enskilda människor emellan, om man i ett område gjorde undantag från vissa kommunala serviceåtaganden, och jag tror inte att det är ett system som det är möjligt att upprätthålla under särskilt många år. Tvärtom tror jag att man måste försöka skilja byggnaderna och tekniken åt genom bestämmelserna i planen. Vi måste emellertid konstatera att vi kommer att ha områden med den här blandningen av helårsboende och fritidsboende, och därför är egentligen ingen lösning möjlig förrän kommunen bestämmer sig för om området skall förses med vatten och avlopp, bättre vägar osv., så att det kan tjänstgöra som ett helårssamhälle. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,2, 3,4 och 6.

Fru talman! I betänkande 1983/84:13 behandlas ett antal motioner som berör byggnadslagstiftningen. Där behandlas också motioner som tar upp frågor angående den nya planoch bygglagen. Folkpartiet har under sin tid i regeringen drivit arbetet på utformningen av en ny planoch bygglag. Det är därför bra att sittande regering nu slutfört arbetet och att förslaget är lämnat till lagrådet. Det av regeringen utarbetade förslaget avviker på en del väsentliga punkter från folkpartiets tidigare förslag, och det tycker vi är beklagligt. Lagrådsremissen kommer troligen att innebära en del ändringar, och när förslaget senare föreläggs riksdagen kommer vi i motioner att föreslå de ändringar vi anser vara nödvändiga. "Detta anser vi vara en bättre ordning än att, som centern och moderaterna, nu kräva en ändring i ett förslag som inte förelagts riksdagen för beslut. Det kan kanske vara på sin plats att påtala — även om det redan har nämnts — att den byggnadslovsplikt för lantbrukets ekonomibyggnader som det talas omi reservation 1 inte föreligger i dag. Man kräver alltså inte ett slopande av någonting, man talar i stället om någonting man inte anser bör införas. Det krävs faktiskt inte något byggnadslov i dag. Med den metod centern och moderaterna valt kan man ge människor ett intryck av att man vill införa en lättnad. Så är alltså inte fallet. Vad vi däremot från folkpartiet ansett vara viktigt är att sådana beslut som kan innebära lättnader skall genomföras omedelbart. Vi har ett sådant krav på ändring av en krånglig lag i motion 1983, som behandlas senare i dag i samband med bostadsutskottets betänkande 14, och där har vi till vår glädje fått de andra partierna att instämma. Vi anser också att en snabb ändring behövs när en klar brist i bevakningen av vissa byggnadsärenden finns, som fallet är vid uppförande av skidliftar. Det kan tyckas som ett nytt krångligt förfarande, men man har här att avväga miljöfrågor, säkerhetsfrågor och människors möjlighet att yttra sig innan byggnadsarbetet påbörjas. Det krav vi har på en omedelbar lagändring bygger på vetskapen om att man, om inte någonting händer, kommer att riskera att miljövärden spolieras och att man får en byggnation som inte uppfyller de krav som måste ställas på denna form av anläggningar. Den mening som centern och moderaterna har framfört i sin reservation är svårbegriplig. De anser att en lagstiftning troligen behövs, men att en strävan att förenkla bygglagstiftningen måste väga tyngre. Folkpartiet delar inställningen att vi måste få en förenkling av bygglagstiftningen, och vi har också lagt fram förslag i den riktningen. Men det kan inte innebära att miljöoch säkerhetsintressen får ge vika. Vi har alltså intagit den ståndpunkten när det gäller ändringar i byggnadslagstiftningen att man skall avvakta PBL-propositionen. Vi vill därför inte stödja motionen 887 från moderaterna, i vilken begärs ändringar i byggnadslagstiftningen så att rätten att bygga och bo utanför planlagda områden blir klart fastlagd. Fru talman! Jag är f. ö. inte övertygad om att byggnadslagstiftning är det främsta hindret för att uppnå den önskvärda bebyggelsen utanför planlagt område. Jag vill dessutom hävda att de regler om tätbebyggelse i mindre omfattning som trepartiregeringen lade fram till inte ringa del inneburit lättnader när det gäller att bygga utanför planlagda områden. Vi tycker inte heller att det finns anledning för riksdagen att nu ta ställning till den i centermotionen 1998 behandlade frågan om hur byggnadsnämnden bör agera i ärenden som rör bebyggelsen utanför plan. Denna fråga bör ses i ett större sammanhang och övervägas närmare när riksdagen tar ställning till förslaget till ny planoch bygglag. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5 i betänkande nr 13.

Fru talman! Jag skall bara beröra utskottets behandling av kravet på byggnadslovsplikt för skidliftar, som har framförts i bl.a. en motion av Tore Claeson och mig och som följs upp i reservation 5. Det gäller södra fjällområdet, där man har sådana problem att en kommunal byggnadsnämnd har känt sig föranlåten att kräva att statsmakterna skall vidta åtgärder. Det är Malungs kommun, som ingår i det primära rekreationsområdet. Man har där gjort omfattande planeringsmässiga och ekonomiska insatser för att främja turism och rekreation. Det gäller då framför allt på vintern och i synnerhet utförsåkning. Fjällkommunerna, däribland Malung, har som sagt underlättat för människorna att utnyttja sin fritid i fjällvärlden. Det har bl.a. blivit möjligt att bygga serviceanläggningar, stugbyar, nya liftar, nedfarter osv. Turismen har naturligtvis en stor betydelse för näringsliv och sysselsättning. Jag vill för min del redan nu påpeka att man, trots att det har skett mycket, måste fundera över om inte kommunerna i sin handläggning har varit väl undfallande mot de kommersiella intressena, som hämningslöst försöker slå mynt av våra rekreationsområden. Dessutom skall det betonas att det är en lång bit kvar till dess att fjällturisterna till övervägande del består av människor från de breda folklagren. Det problem som vi har tagit upp i vår motion — ett problem som Malung redan har och fler kommuner kommer att få — gäller liftanläggningar och nedfarter i områden där planfrågan är oklar. I och med att det icke är obligatoriskt med byggnadslov för skidliftar kan det bli kontroverser om markanvändningen. Malungs kommuns byggnadsnämnd har insett detta när den handlagt ärendet och, som sagt, hos bostadsdepartementet begärt att få en ändring. Om man inte bygger en dalstation, alltså en servicebyggnad till en lift, behöver man inte byggnadslov. Då kan man sätta upp liftanläggningar var som helst. Det är det som just nu sker i dessa områden. Om denna etablering av liftanläggningar får fortsätta, kommer inte kommunen och dess befolkning, och framför allt inte de som skall utnyttja områdena, att ha någon möjlighet att påverka utvecklingen av de primära rekreationsområdena. Liftanläggningarna är en stor och inkomstbringande del i de kommersiella intressenas verksamhet. Det är på liftsidan som man tjänar de stora pengarna. Om man inte bygger dessa dalhus vid liftarnas början kan man ordna transporterna upp och liftkortsförsäljningen på helt andra sätt. Det är därför som Malungs kommun har sagt att det måste bli en ändring — en tidigareläggning av genomförandet av denna del i förslaget till ny planoch bygglag. I det förslaget framförs ju tanken att det skall vara byggnadslovsplikt även för skidliftar. Byggnadsnämnden i Malung pekar också på den helt orimliga situationen att en mindre byggnad kan vara föremål för prövning, medan däremot omfattande ingrepp i naturen icke är det. Det är därför som byggnadsnämnden har begärt denna ändring. Det förtjänar att poängteras att det nu finns omfattande planer på s.k. kedjeliftar. Genom dem sammanbinder man olika områden i fjällvärlden, vilket framför allt kommer att bli aktuellt i södra Dalafjällen. Det innebär stora ingrepp i det rörliga friluftslivet och kan inte vara förenligt med den målsättning som finns för de primära rekreationsområdena. Det är stora pengar som har placerats i de här områdena i nya liftar och anläggningar. Det är stora markarealer som har tagits i anspråk. Men det förhållandet att stora pengar lagts ned kan inte få styra användningen av fjällvärlden. Mjölkkon är naturligtvis skidliftarna, som drar in mångmiljonbelopp. Det är därför viktigt att redan nu den stora exploatering av Dalafjällen som har skett stoppas, så att det framdeles kan planeras för en verklig folkturism, som har ett rörligt friluftsliv som huvuddel. Utskottsmajoriteten är i sak överens med motionärerna om att byggnadslov skall införas för skidliftar, och motionärerna anser att det skall ske före den 1 januari 1987. Utskottsmajoriteten vill däremot inte binda sig för tidpunkten utan vill överlämna avgörandet till regeringen. Tore Claeson och jag hari vår motion sagt att ikraftträdandet bör ske den 1 juli 1984 och har till vår motion bifogat förslag till erforderlig lagtext. I reservation 5 föreslås i stället den 1 januari 1985 — av praktiska skäl. Det förefaller något ologiskt av utskottsmajoriteten att inte ange ett snabbt ikraftträdande av en åtgärd som man ställer sig bakom — alldenstund ett snabbt agerande kan förhindra ytterligare skada. Det är ologiskt handlat av bostadsutskottet också av det skälet att man i betänkande 14, som vi senare skall behandla, vill ha ett skyndsamt ikraftträdande av lagstiftningen i en fråga och där föreslår den 1 januari 1985. Detta är en lapsus från utskottet, som kanske kan stå bl.a. Malungs kommun ganska dyrt. Det verkligt avslöjande i betänkandet är emellertid reservation 4 av moderaterna och centern. Där yrkas avslag på motionsyrkandet om byggnadslov för skidliftar. Men där yrkas inte bara avslag på kravet beträffande ikraftträdandetid utan reservanterna vill att reglerna inte skall träda i kraft ens efter den 1 januari 1987. I klartext sägs i reservationen att byggnadslagstiftningen skall förenklas. Därmed ger man fritt fram för exploatering av vissa områden. Motionsyrkandena hänförs till detaljregleringar, som inte skall tillåtas. Enligt det synsättet är det således fritt fram för kedjeliftar i de södra fjällområdena. Vi som kommer från fjällområdena känner till att moderaterna står för denna linje, och jag är inte förskräckt över att Margareta Gard har skrivit på reservationen, som innebär att man värnar om de kommersiella intressena. Det är däremot med en viss förvåning som jag ser att Birgitta Hambraeus namn och centern här har hamnat i samma båt som moderaterna. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 5 och även bifall till utskottets hemställan under punkt 5 och avslag på reservationerna 3 och 4.

Fru talman! Bostadsutskottets betänkande nr 13 behandlar motioner som yrkar på ändringar i den nu gällande byggnadslagstiftningen. En rad motioner har avstyrkts av ett enigt utskott, medan vi beträffande vissa säryrkanden inte har kunnat enas mellan de olika partierna. Fru talman! De flesta motionärer har bråttom att redan nu ändra gällande lagstiftning, och i de flesta fall har motionerna avslagits på grund av att riksdagen har att emotse förslag till en ny byggoch planlag — den s.k. PBL. Nämnda förslag till ny byggnadslagstiftning behandlas f.n. av lagrådet. Regeringen beslöt den 20 oktober 1983 att inhämta lagrådets yttrande över det nya förslaget. Regeringens tidsplan är att förelägga riksdagen en proposition under hösten 1984 och att en helt ny lag om planläggning och byggande skall börja tillämpas från den 1 januari 1987. Därmed sätts punkt för ett mycket omfattande departementsarbete under årenslopp. En rad olika instanser har förberett en omfattande lagändring, ett arbete som nu bostadsminister Hans Gustafsson och regeringen Palme avser att fullfölja på ett synnerligen föredömligt sätt. Att det är ett omfattande material som har arbetats fram och som senare kommer att föreläggas riksdagen vittnar inte minst lagrådsremissen om. Den aktuella lagrådsremissen omfattar inte mindre än 750 sidor. Från socialdemokraternas sida menar vi att det är klokt av regering och riksdag att invänta kommande lagstiftning. Riksdagen ges därmed tillfälle att arbeta med en samlad bedömning av de gångna årens reformarbete, och vår principiella uppfattning är alltså att vi bör invänta den nya byggnadslagstiftningen. Fru talman! Detta har varit utgångspunkten för majoritetens ställningstagande i stort sett med något enstaka undantag. Efter denna inledning skall jag beröra de reservationer som fogats till bostadsutskottets betänkande. Reservation nr 1 behandlar byggnadslovsplikt för lantbrukets ekonomibyggnader. Reservanterna — centerpartister och moderater — vill att riksdagen redan nu skall uttala den bestämda uppfattningen att jordbrukets och andra liknande näringars ekonomibyggnader inte skall omfattas av byggnadslovsplikt. I nu gällande byggnadslagstiftning är dessa byggnader inte underkastade byggnadslovsplikt. I det nya förslaget i PBL-remissen är en viss skärpning här på gång. Å andra sidan ger nämnda förslag i den nya PBL kommunerna en mycket stark ställning att utifrån lokala bedömningar tillmötesgå de olika intressena på skilda håll. Fru talman! Man kan säga att det nya förslaget inrymmer ett krav på en nära behandling av problemställningarna. Den utformning som PBL här fått ger kommunerna och deras förtroendevalda ett länge efterlängtat decentraliserat beslutsfattande. Den lokala förankringen ges en stärkt position, vilket borde ha tillfredsställt såväl centerpartister som moderater i den aktuella situationen. Under alla förhållanden, fru talman, finns det ingen anledning att riksdagen redan i dag skulle uttala sig i den riktning som motionärerna föreslår. Med denna motivering avstyrker utskottet motionskravet i motion 1998, och därmed yrkar jag avslag på reservation nr 1 i nämnda betänkande. Reservation nr 2 behandlar byggnadslovsplikt för omoch tillbyggnader. Det är en annan centermotion, motion 2068, som aktualiserar dessa tongångar. Det gäller alltså omfattningen av byggnadslovsplikten för ombyggnader och reparationer. Motionärerna går så långt att de anser det vara möjligt att — hör och häpna — antingen helt avstå från krav på byggnadslov under en begränsad tidsperiod eller alternativt att kraftigt begränsa de byggobjekt som kräver byggnadslov i en eller annan form. Fru talman! Även här slår centern och moderaterna följe och vill att riksdagen redan nu skall uttala sig för att följa motionskraven. Fru talman! På den här punkten är förslaget till den nya planoch bygglagen långtgående och tillmötesgår motionärerna i mångt och mycket. Redan i dag får en rad åtgärder vidtas utan krav på byggnadslov. Som exempel kan nämnas ändringar i byggnaders inre, ommålning av byggnaders fasad, uppförande av ett visst antal uthus med en maximerad kvadratmetersyta, osv. I gällande byggnadsstadga finns det klart utsagt vilka åtgärder som får vidtas utan ansökan om byggnadslov. Det framhålls också i PBL-remissen att de lättnader som finns i nuvarande lagstiftning även fortsättningsvis skall gälla. Vidare sägs att det inte skall vara uteslutet med lättnader även för exempelvis flerbostadshusens del. I PBL-remissen föreslås att enklare fritidshus, kolonistugor eller liknande byggnader inom område med detaljplan genom kommunala beslut skall kunna befrias från krav på byggnadslov, alltså, fru talman, ett steg i rätt riktning: att decentralisera beslutsfattandet till den kommunala och lokala nivån. PBL föreslår således förenklingar så långt det över huvud taget är möjligt. Fru talman! Men — och det är ett stort men — det är också helt klart att det inte går att helt släppa kravet på byggnadslov så generellt som motionärerna och reservanterna förordar. Man frågar sig osökt hur det skulle se ut efter en tid om vi skulle följa den generella linje som reservanterna här förordar. Majoriteten anser det inte heller möjligt att ens under en begränsad tidsperiod helt avstå från krav på byggnadslov för ombyggnader och reparationer. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 2 och bifall till bostadsutskottets hemställan. Så till reservationerna 3, 4 och 5 som gäller byggnadslov för skidliftar. Här har Ove Karlsson m.fl. i en s-motion aktualiserat frågan om byggnadslov för skidliftar. Vpk har liknande krav i sin motion. I vpk-motionen krävs att en ändring skall ske redan den 1 juli 1984. § Tutskottsbehandlingen har vi hamnat på skilda ståndpunkter. Centern och moderaterna vill i sin reservation helt avslå motionen. De menar att det inte behövs någon detaljplanering och tycker att frågan i varje fall inte bör behandlas med förtur. Fru talman! Vpk och folkpartiet har å sin sida enats i denna fråga. De menar att byggnadslov för skidliftar bör införas. De har stannat för att riksdagen bör uttala sig för att byggnadslov för skidliftar införs den 1 januari 1985. Fru talman! Utskottsmajoriteten har stannat för följande kloka kompromiss. PBL-remissen innehåller förslag enligt 8 kap. 2 § om att det i framtiden skall erfordras byggnadslov för skidliftar. Vi socialdemokrater delar den uppfattning som kommit till uttryck i PBL-remissen. Skidliftar bör omfattas av byggnadslov. Däremot, Knut Billing, anser vi inte att enstaka telefonstolpar och kraftledningsstolpar skall omfattas av byggnadslov. När och vid vilken tidpunkt skall byggnadslovsskyldighet inträda? Där har vi sagt att regeringen bör överväga saken. Skulle det bli, så som vissa påstår, en rusch i fjällvärlden, i Malungs kommun osv., då har regeringen fullmakt att mycket snabbt komma med ett förslag till riksdagen om att skidliftar skall omfattas av byggnadslov. Fru talman! I reservation 6 behandlas bebyggelserätten utanför planlagt område. Det här är också en gammal käpphäst i riksdagen. Riksdagen har tidigare tagit ställning i frågan och avslagit motionskraven. Det finns i dag regler för hur kommuner och byggnadsnämnder skall behandla frågan. Det finns ingen anledning att nu aktualisera saken. I PBL-remissen tas upp frågan om byggnadslovsprövning i områden utan detaljplan eller områdesbestämmelser. I sådana fall skall det göras en prövning av lämpligheten av varje sökt åtgärd. Sökandens önskemål skall vägas mot samhällets intressen i en allsidig prövning. Den föreslagna ordningen är identisk med den utveckling som skett och sker inom ramen för den nuvarande byggnadslagstiftningen. Den omvända bevisföringen, som reservanterna här förordar, kan vi från utskottsmajoritetens sida inte ansluta oss till. Ett tillkännagivande enligt reservanternas skrivning skulle skapa förvirring och kaos i många kommuner i vårt avlånga land. Låt oss avvakta en kommande proposition till riksdagen där denna, som en av många delfrågor, finns med i den samlade bedömningen av hela lagförslaget. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 6. Sist men inte minst reservation 7 angående differentierad servicenivå inom olika detaljplaneområden, en fråga med moderater ensamma som reservanter. Reservanterna anser att kommunernas problem med permanentning av fritidsbebyggelsen bör lösas genom speciella åtgärder i form av begränsning av det kommunala serviceansvar som kommunmedborgarna är vana att ha. Det skulle införas regler i den översiktliga planeringen och vissa avgränsningar för kommunalt serviceansvar. Det här är en svår problematik. Att göra avgränsningar bland nya och gamla områden torde i realiteten vara i det närmaste ogenomförbart, precis som Kjell Mattsson tidigare här sade. Det är en mycket grannlaga uppgift. Om man skulle luckra upp nuvarande lagstiftning, skulle det ske på ett icke jämlikt sätt. En differentiering av servicenivån inom olika områden i en kommun skulle med all säkerhet också kräva en ändring av nuvarande kommunallag. Vem drar gränser, Knut Billing? Var finns solidariteten? Hur skulle det drabba handikappade och vissa andra grupper inom en och samma kommun? Även denna fråga är f.n. föremål för lagrådsremiss. I lagrådsremissen aktualiseras denna fråga, och olika möjligheter övervägs att genom skilda regler styra fritidsbebyggelsens utveckling och lokalisering. Dessutom har riksdagen förelagts proposition 145 om rekreation och turism. En annan proposition, proposition 141, om ändringar i förköpslagen ligger också på kammarens bord. Med dessa motiveringar anser vi från utskottsmajoritetens sida att vi i varje fall bör avvakta lagrådsremissen och avslå de reservationer och motioner som här nämnts. Herr talman! De särskilda yttranden som fogats till betänkandet finns det för mig ingen anledning att närmare kommentera. Moderater och folkpartisteräri princip ense med majoriteten, och i frågan om detaljhandelsetablering har de ett särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet nr 2 från folkpartiet ligger helt i linje med vad vi ifrån socialdemokraterna förordat och alltjämt förordar. Vi är av den principiella uppfattningen att riksdagen i allt väsentligt bör avvakta lagrådsremissen och den aviserade propositionen om en ny byggnadslagstiftning. Det finns all anledning att i lugn och ro avvakta den av regeringen aviserade propositionen. Därmed ges riksdagen möjlighet att vid ett och samma tillfälle ta ställning till ett samlat förslag om en framtida byggnadslagstiftning. Med dessa motiveringar, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till samtliga punkter i bostadsutskottets betänkande och avslag på de reservationer som fogats till nämnda betänkande.

Herr talman! Jag har med intresse tagit del av Magnus Perssons inlägg och kunde bl.a. konstatera att han har en ovanlig måttstock för lagrådsremissers kvalitet, nämligen antalet sidor. För mig är det innehållet i materialet som är avgörande — inte att antalet sidor är stort. Det vore snarare en fördel, enligt min uppfattning, om man kunde skriva kortare. När det gäller reservationen 6 undrar Magnus Persson hur det egentligen skulle se ut om folk fick bygga om och till som de ville. Socialdemokraternas tilltro till de enskilda människorna är ju inte stor, det vet vi, men att den var sålliten är förbluffande. Det är bara att gå ut och titta i Sverige på alla miljöer, på alla hus i vårt land som är byggda innan byggnadslovsplikten infördes. Är det ett förskräckande monument över människornas oförmåga att bygga? Nej, snarare är det exempel på att människorna självfallet har ett intresse av att bygga så bra som möjligt för dem själva, att bygga så vackert som möjligt, att göra det funktionellt så att de kan trivas i bostäderna. Litet mera tilltro till människorna skulle inte skada — det gäller även socialdemokraterna. I fråga om skidliftarna säger Magnus Persson att det inte är aktuellt att införa byggnadslov för kraftledningsstolpar. Det är just det som är frågan. Det kommer säkert ett förslag från er sida snart, för skillnaden är ju egentligen obefintlig. Det är fråga om ungefär samma typer av stolpar som när man gör fundament i backen och drar ledningar. Jag är övertygad om att ni inom ett år kommer springande med förslag om kommunalt byggnadslov för kraftledningsstolpar. Jag har svårt att förstå att det över huvud taget finns anledning att införa byggnadslov. Säkerhetsfrågorna är redan i dag reglerade. Om vi sedan övergår till frågan om det kommunala serviceansvaret, säger Magnus Persson att det är svårt att göra en avvägning. Han säger också att vi måste ändra kommunallagen. Ja, vi måste ändra kommunallagen. Det är alldeles riktigt. Vi anser inte att det är fel utan riktigt att göra på detta sätt. Men vem skall dra gränser? frågar Magnus Persson. Det handlar inte om att införa ett begränsat kommunalt serviceansvar i områden där det finns permanentbosättning eller möjlighet till permanentbosättning enligt gällan de planer. Vad det handlar om — och det framgår av vår motion — är att kunna avsätta detta i nytillkommande planområden. Där skall man kunna klargöra om ett visst område är avsett för fritidshus och ingenting annat. Då kan man säga: Bosätter ni er här permanent, så får ni räkna med att inte ha tillgång till samma service som i andra områden. Det är enkelt att göra den kartläggningen, och det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunerna.

Herr talman! De frågor som vi från centerpartiet har tagit upp när det gäller byggnadslagstiftningen är sådana som vi vet att det råder meningsskiljaktigheter om. I det kommande förslaget till ny planoch bygglag finns det naturligtvis en mängd andra saker som det också kommer att råda delade meningar om. Beträffande vårt första yrkande om att inte införa byggnadslovsskyldighet för lantbrukets byggnader säger Magnus Persson att det kommer att bli så bra, därför att man nu kommer att göra lokala bedömningar som kan variera från kommun till kommun. Det betraktar Magnus Persson som en decentralisering, och underförstått menar han att centerpartiet måste vara intresserat av det. Men den mest långtgående decentraliseringen, Magnus Persson, är att låta bli att införa bestämmelsen. Då får varje jordbrukare avgöra var och hur byggnationen skall utföras. Jag konstaterade redan i mitt inledningsanförande att den här bestämmelsen inte tillför ärendet något av värde. Det hela har hittills fungerat bra och utan men för de allmänna intressena. Vad så gäller frågan om att flera åtgärder skulle få vidtas utan byggnadslov var Magnus Persson förvånad över den sortens yrkanden. Jag kan instämma med Knut Billing om att människor naturligtvis inte på pin kiv gör det sämre för sig. Om de lägger ned pengar på förändringar av sina hus, så gör de naturligtvis detta därför att de vill få det bättre. Det är alltså något som man inte behöver vara så rädd för. Sedan tycker jag att Magnus Persson skall lyssna litet på vad andra debattörer inom socialdemokratin säger — och det är inte vilka som helst. I diskussionen om att dra ned på mängden bestämmelser i samhället företräds nämligen socialdemokraterna av civilministern och av vice statsministern. Om det inte bara är prat utan ligger något reellt i talet om att kommuner och landsting fritt skall få gå ifrån gällande lagstiftning på en rad områden, så tycker jag att de bör ges möjligheter att ta bort bestämmelserna på just detta område. Vårt ena förslag att göra detta under en treårsperiod skall ses som ett försök att lättare få med dem som är förskräckta över att mer permanent ändra bestämmelserna. Vad gäller bebyggelsen utanför byggnadsplan konstaterar vi att socialdemokraterna säger nej till att stärka den enskildes ställning. Man säger att det är samhällets ställning som måste stärkas ytterligare. Här behöver alltså socialdemokraterna inte avvakta lagrådsremissens utfall och propositionen. Vi vet nämligen att socialdemokraterna har en helt annan inställning. De villi stället stärka samhällets inflytande.

Herr talman! Om man tar ett steg men avbryter det mitt i är väl risken stor att man snubblar. Det är vad Magnus Persson och den socialdemokratiska majoriteten just nu håller på att göra. Om man, som i detta fall, är överens i sak men ändå inte vill bestämma tidpunkt, då kan hela idén falla. Det är vad som kan hända nu. Såvitt jag kan se finns argument för att genomföra denna byggnadslag från den 1 januari 1985. Planer finns ju redan i de södra Dalafjällen för att göra dessa tvärtransporter eller sammanbindningar via liftar, som direkt skär in i områden som i dag är orörda. Då är det väl inte bara för regeringen att sitta och fundera en gång till. Jag tycker att riksdagen och utskottet här avhänder sig en möjlighet att verkligen tillgodose ett ordentligt behov. Magnus Persson använder formuleringen att regeringen då kan se efter vad som görs. Men det är så dags om det hela redan har skett. Vi ser redan nu vad Malungs kommuns byggnadsnämnd har för problem. Det är ju om det som debatten delvis handlar i dag — att försöka förebygga och inte först titta på vad som sker. Det har väl skett tillräckligt nu. Det ologiska i detta sammanhang kommer också fram i bostadsutskottets betänkande 14 som skall behandlas senare. Där har, såvitt jag förstår, Magnus Persson varit med om att från den 1 januari 1985 beställa en ändring. Om regeringen skall se över detta undrar man varifrån den skall få sina intentioner. Är det så att man från fjällvärlden återigen måste skriva, eller förekommer det någon speciell bevakning från regeringens sida? Dessutom är det ganska kort tid fram till 1987, och det behövs snabba åtgärder. Herr talman! Till sist hoppas jag att turismen i fortsättningen inte kommer att dra sig till områden utefter telefonstolpar och kraftledningar utan att den håller sig kring områden utefter liftar. Kanske är det denna fråga det gäller, alltså att se till att turismen inte kommer fram i primära rekreationsområden.

Herr talman! I den här diskussionen om byggnadslov eller inte när det gäller telefonstolpar och kraftledningar, som Magnus Persson gav sig in i, vill jag säga att vi för vår del verkligen förutsätter att man vid uppförande av de här tingen tar hänsyn till miljöoch säkerhetssynpunkter. Det är nämligen sådana skäl vi har för att man nu skall kräva byggnadslov för skidliftar. Det är just med tanke på omsorgen om vår miljö som vi har yrkat på att lagen skall gälla från den 1 januari 1985. Jag tycker att det är att åsidosätta riksdagens möjligheter, när man lämnar över detta till regeringen. Riksdagen kan fatta beslut.

Herr talman! Först till Knut Billing. När man hör Knut Billing yttra sig från riksdagens talarstol låter det som ett eko från näringslivets byggnadsdelegation. Jag känner igen remissyttrandena som vi får. Det är ju inte så enkelt som Knut Billing vill göra gällande. Vi har, Knut Billing, stor tilltro till våra kommunalt förtroendevalda. Det är kloka kvinnor och män som sitter i våra byggnadsnämnder och som har den lokala förankringen, som har kontakter med kommunmedborgarna. Det är dialogen mellan de förtroendevalda och kommunmedborgarna som vi tror ger respons och skapar respekt hos båda parter. Jag skulle vilja föreslå Knut Billing att företa en studieresa till fjällvärlden. Han har tydligen inte sett skidliftar eftersom han försöker sig på den förenklade ekvationen med kraftverksstolpar och telefonstolpar. Jag kan lova Knut Billing och alla andra ärade ledamöter av Sveriges riksdag att vi inte någonsin avser att införa byggnadslov för telefonstolpar eller kraftledningsstolpar. Den sista frågan som Knut Billing tog upp gällde det begränsade kommunala serviceansvaret. Det är klart att man alltid kan generalisera. Men det här är inte så lätt, Knut Billing. Var drar man gränser mellan exempelvis nya och gamla områden? Det är en svår problemställning som jag inte tror att riksdagen över huvud taget skall gå in och peta i och säga till kommunerna att det skall vara på ett visst sätt, utan det här löser man enligt den nya PBL-lagen. Vi skall alltså inte gå in i sådana fall och säga hur det skall vara. Till Kjell Mattsson vill jag säga att det väl är helt riktigt att lantbrukets byggnader inte omfattas av nuvarande lagstiftning. Jag har själv ett förflutet i en byggnadsnämnd. Den här frågeställningen kan i vissa lägen innebära att det blir en kollision mellan olika samhällsintressen. Jag tror inte att detta är någon stor fråga. Det här kommer man att lösa. PBL-lagen är mycket generös på den här punkten. Man får anta att de lokalt förtroendevalda har en dialog med lantbrukare och andra, så det här tror jag som sagt inte att vi skall gå in på så mycket. Beträffande det generella yrkandet om att man inte skall ha byggnadslov, oavsett om det nu gäller en treårsperiod eller ej, tror vi inte på denna lösning. PBL-lagen ger mycket starkt uttryck för att den enskildes ställning över huvud taget stärks. Till Lars-Ove Hagberg vill jag bara säga att regeringen är klok. Skulle det ske som han gör sig till tolk för, då har man nära kontakter med Malungs kommun, och då kommer man säkert att se till att detta ordnas.
Herr talman! Efter att ha sysslat med turistoch rekreationspolitiska frågor under sex sju år hyser jag den bestämda övertygelsen, Magnus Persson, att det inte behövs några bygglov för liftar. Magnus Persson säger att han har en stor tilltro till de socialdemokratiska förtroendevalda ute i kommunerna. Det är klart att han har det, och det har jag full förståelse för. Men det jag vänder mig emot är att han uttrycker denna stora tilltro till de förtroendevalda utan att ha någon tilltro till de enskilda människorna. Det handlar om att de enskilda människorna skall få större möjligheter att bygga utanför planlagt område och att de skall få möjligheter att bygga om och till sina hus utan att vara utlämnade till Magnus Perssons socialdemokrater i byggnadsnämnderna. Det är inte fråga om att ge dem mera makt, utan om att ge dem mindre makt och de enskilda människorna mera makt. När det gäller det kommunala serviceansvaret pekade Magnus Persson på att det skulle bli svårigheter med att dra gränsen mellan nya och gamla områden. Men detta är inte någonting komplicerat. Kommunen kan bestämma sig för att avgränsa ett visst område och ange att man inom detta område är beredd att acceptera nya fritidshus. Kommunen anger samtidigt att man för området, som markerats på en karta, tillämpar bestämmelser som innebär ett begränsat kommunalt serviceansvar. Den som har ett hus inom detta område vet på förhand att han, om han väljer att bo där permanent, löper risken att inte få samma service som om han bosatte sig någon annanstans. Det är alltså mycket enkelt att klarlägga detta i en plan. — I PBL-remissen berörs denna fråga på intet sätt. Jag vill understryka detta genom att för ovanlighetens skull ta planverket till hjälp. Vi moderater brukar aldrig ta planverket till hjälp i någon argumentation, eftersom vår uppfattning är att det bör avskaffas, men i det här sammanhanget har planverket intagit en mycket klok ståndpunkt. I det förslag om att begränsa det kommunala serviceansvaret som man utarbetat har man sagt att begränsningen ur plansynpunkt och bebyggelsesynpunkt är en mycket lämplig och enkel åtgärd, som förenklar för kommunerna samtidigt som den underlättar för de enskilda människorna.
Herr talman! Det finns kloka ledamöter i våra byggnadsnämnder, sade Magnus Persson. Efter vad jag förstår måste då också ledamöterna i Malungs byggnadsnämnd vara kloka. De har i sin skrivelse hemställt att den byggnadslovsplikt för skidliftar som de vill ha skall brytas ut ur arbetet med den nya planoch byggnadslagen och bli föremål för en skyndsam lagstiftning. — Det var ett exempel på deras klokhet. De har också påtalat risken för att väsentliga riksintressen kan komma att skadas i de primära rekreationsområdena i fjällkommunerna, om inte en lagändring skyndsamt genomförs. I Magnus Perssons värld är ju också regeringen klok. Den är klokare än byggnadsnämnden i Malung, och därför skall regeringen avgöra det här. Jag tycker inte att det finns någon logik i detta. Det är en onödig omväg som Magnus Persson och utskottet förespråkar. Vad det handlar om är att förhindra enskilda, kommersiella intressen att fortsätta att våldföra sig på områdena, utestänga människor och förstöra miljön. Dessa intressen är i verksamhet nu och kan verkställa sina planer ganska snart. Därför måste åtgärderna sättas in snabbt. Enligt min mening gör utskottet sig skyldigt till en stor dumhet när det inte förordar ett ikraftträdande den 1 januari 1985.
Herr talman! Jag sade inte, Knut Billing, ”de socialdemokratiska förtroendevalda” — jag sade ”de förtroendevalda”, och däri inbegriper jag även moderater. Jag förutsätter att det även finns kloka moderater i byggnads nämnderna ute i kommunerna, och jag tror inte att alla delar Knut Billings här från talarstolen framförda teorier. Socialdemokraterna har ju inte majoritet i alla byggnadsnämnder. När det gäller avgränsningen av det kommunala serviceansvaret vill jag bara säga att jag tror att det skulle bli ett ojämlikt samhälle. Risken finns att det kanske blir de kapitalstarka som kommer att vistas i vissa områden, där man nyanserar och reglerar serviceansvaret. Planverket har många bra förslag, Knut Billing, men detta var ett av de sämre. Vi tycker att planverket skall finnas kvar i framtiden. Till vpk:s representant vill jag säga att Malungs kommun har framhållit att detta ärende skall behandlas skyndsamt. Det har Malungs kommuns byggnadsnämnd också sagt. Om det kan tillfredsställa min meddebattör här vill jag säga att Malungs byggnadsnämnd är klok och att regeringen Palme är klok. Skulle de profetior som man gör sig till tolk för gå i uppfyllelse, kommer regeringen att handla snabbt. Den har fullmakt att komma till riksdagen med ett förslag för att klara skidliftarna i framtiden.

Herr talman! I en motion som behandlas i detta betänkande har jag krävt byggnadslovsplikt för uppförande av skidliftar, en fråga som finns med — det har tidigare framgått av debatten här — i den nya planoch bygglagen, som skall träda i kraft först den 1 januari 1987. Utskottet har behandlat motionen välvilligt, och det är jag glad för. Det är angeläget att slå vakt om våra primära rekreationsområden och den miljö som finns där. Alltför snabb och ohämmad utbyggnad i våra fjällområden är ett hot mot en känslig fjällnatur. Det har bl.a. Malungs kommun fått känna av, varför man vill ha en reglering eller möjligheter till kontroll. Det är angeläget att kommunens byggnadsnämnd kan klara av den bedömning som behövs för att kunna ha planoch byggverksamheten under önskvärd kontroll. Om det inte skall ske en del olyckor i hanteringen av känslig natur, är det mycket angeläget att den del av den nya planoch bygglagen som gäller byggnadslov för skidliftar träder i kraft om möjligt nu omedelbart. Min uppfattning är den, att det föreligger behov av byggnadslov för skidliftar från den 1 juli 1984. Om regeringen inte klarar av att komma med förslag, så att lagen kan träda i kraft redan då, måste man se till att i kraftträdandet kan ske senast den 1 januari 1985. Med detta korta inlägg vill jag påpeka det mycket angelägna i att det kommer ett omedelbart förslag från regeringen och att lag om byggnadslov för skidliftar antas så snabbt att den kan träda i kraft om möjligt omedelbart. Orsaken är, som i så många andra sammanhang där lag eller lagändringar krävs, människors missbruk av ett förtroende som man har haft för dem. Det är rätt märkligt att utskottet inte kunnat bli enigt om behovet av byggnadslov för skidliftar. I Malungs kommun, där detta bekymmer är allra störst, har byggnadsnämnden varit enig om att det krävs byggnadslov för uppförande av skidliftar. Partier som ofta talar om behovet av en god miljö i skilda sammanhang ställer sig nu när det gäller att handla praktiskt utanför detta krav. Det visar vad löften är värda. Även om utskottet har ställt sig positivt till motionsyrkandet måste jag å Malungs kommuns byggnadsnämnds vägnar ropa på mycket snabba åtgärder. Åtgärder måste vidtas under det här året, inte den 1 januari 1987. Det är bråttom om inte stora miljövärden skall gå till spillo.

Herr talman! Centern, moderaterna och folkpartiet kräver i reservation 1 att bostadsanvisningslagen upphävs. När lagen 1980 antogs av en enig riksdag hade den föregåtts av många försök att tvinga fram frivilliga överenskommelser mellan fastighetsägarna och kommunerna. Man ville stärka människors möjlighet att genom kommunernas förmedlingsorgan erhålla bostad. Utformningen av lagen har i efterhand kritiserats därför att den är administrativt krånglig. Kritiken är naturligtvis berättigad. Men ett av syftena med lagens uppläggning var att garantera rättssäkerhet och eliminera okynnesanvändning i kommunerna. Under de år som har gått sedan lagen infördes har många frivilliga överenskommelser träffats. Detta har skett utan att lagen har behövt tillämpas. Lagen har därför tjänat det syfte som man ville uppnå.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

Herr talman! Bostadsanvisningslagen tillkom på initiativ av den borgerliga trepartiregeringen av 1981 års modell. Dess syfte var klart fördelningsmässigt och socialt. För att begränsa enskilda fastighetsägares benägenhet att inte släppa några bostäder till kommunernas förmedlingsorgan framstod det som nödvändigt att påverka lägenhetsfördelningen. Rätten för kommunerna att påverka denna fördelning uppkom genom bostadsanvisningslagen. Det kunde ske efter i huvudsak två linjer, dels genom att avtal om fördelningen upprättades mellan kommunerna och fastighetsägare, dels genom att lagen sattes i kraft. Lagen ansågs vara ett verksamt medel för att åstadkomma en sådan fördelning av bostäder att segregationen kunde brytas till fördel för mera allsidigt och socialt sett sammansatta bostadsområden. Självfallet hade lagförslaget — trots sina brister i övrigt — en stark tyngd när samtliga tre borgerliga partier ställde upp bakom förslaget. De flesta av oss hade emellertid redan då på känn att moderata samlingspartiets medverkan var en rent strategisk åtgärd. Ingen kunde på allvar tro att detta parti skulle ha intresse av att inskränka privatintressen till förmån för viktiga samhällsintressen. Dessa betänkligheter skulle snart bekräftas. Det dröjde inte länge förrän moderaterna motionerade. Lagen skulle bort. Den var frihetsinskränkande. För något år sedan ville moderaterna ha bort anvisningslagen på denna grund. Inget annat parti ställde då upp på detta krav. Det var moderaterna som ensamma fick företräda de enskilda fastighetsägarnas intressen. Och så nu, ett år efteråt, finns alla de borgerliga partierna i samma båt. Nu ställer man upp bakom moderaternas motionskrav — även om motiveringen är en annan. Vad har då utskottet sagt? 1983 sade utskottet att ärendet skulle invänta bostadskommittén som fått direktiv. Samma sak säger utskottsmajoriteten nu: Det är på gång från bostadskommittén. Varför centern och folkpartiet nu har hoppat av från denna ståndpunkt är oförklarligt. I ett avseende har moderaterna nu vunnit en framgång. I mars 1983 var detta parti ensamt om att vilja ta bort bostadsanvisningslagen. Nu har de två övriga borgerliga partierna ställt upp. Därmed är alla parter som en gång stod bakom lagen ur leken. Först hoppade moderaterna av. Nu hoppar de två Övriga borgerliga partierna av. Lägg också märke till att tre ledamöter — Kjell Mattsson, Rolf Dahlberg och Kerstin Ekman — som undertecknat reservationen tillhör bostadskommittén. Detta är, herr talman, överraskande. Men ändå mer förvånande är den motivering som lämnats i reservationen. Nog hade jag väntat att detta sensationella avhopp skulle ha lämnat något spår efter sig i texten som var politiskt trovärdigt. Men med en torftig motivering utplånas nu ett av de få beslut den borgerliga trepartiregeringen tog som innebar samling i en låt vara enstaka men ändå social fråga.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

Herr talman! Nyligen kunde man i en Stockholmstidning läsa en TT intervju med ordföranden för Stockholms bostadsförmedling, där denne bl.a. beklagade avsaknaden av en bostadsanvisningslag i tillämpning för Stockholms kommun. I intervjun slogs fast att det finns många exempel på hur privata hyresvärdar sorterar sina hyresgäster. Är man invandrare, låginkomsttagare eller ensam mor blir det inget kontrakt, sägs det. Bristenpå Nr 98 en lag som ger kommunerna rätt att anvisa hyresgäster till lediga lägenheter Onsdagen den har bidragit till en ökad segregation och en allt tydligare klassuppdelning i — 14 mars 1984 boendet. Det är också en av de slutsatser som ordföranden för Stockholms bostadsförmedling dragit i intervjun. Vpk har under många år föreslagit åtgärder i syfte att underlätta för kommunerna och deras förmedlingsorgan att förmedla bostäder på ett rättvist sätt. Vi kritiserade den borgerliga regeringens förslag till bostadsanvisningslag, både i en motion och vid riksdagsbehandlingen 1980, och föreslog en rad förändringar i lagen, som, om dessa hade accepterats, skulle ha inneburit betydligt mindre problem med tillämpningen av lagen — skulle ha gjort den enklare och effektivare. För ett år sedan var moderaterna ensamma om att vilja avskaffa den lag de varit med om att genomföra. Nu har också folkpartiet och centern ställt upp på denna linje. Om man inte anser lagen vara bra eller — som man säger i reservationen till det betänkande vi nu behandlar — menar att den är komplicerad ur administrativ synpunkt och näst intill omöjlig att hantera praktiskt, då borde man enligt min mening ha kommit med förslag till förenklingar och förbättringar eller, varför inte, ha avvaktat bostadskommitténs arbete. Tyvärr har både folkpartioch centerledamöterna i bostadsutskottet nu ställt upp på en linje som några enskilda moderatledamöter på ett mycket cyniskt sätt gav uttryck för redan då beslutet fattades om en bostadsanvisningslag för ca fyra år sedan. En moderatledamot varnade då för att det skulle bli fråga om att anvisa personer som saknar förvärvsarbete, som ådragit sig betalningsanmärkningar, som har sociala problem eller som tillhör vissa invandrargrupper. Han talade också om s.k. boendeasociala, om att återverkningarna i vissa boendemiljöer skulle bli förödande om ett boendeasocialt element förs in. En annan moderatledamot hade dessförinnan, med instämmande från ytterligare tre moderatledamöter, talat om att bostadsanvisningslagen var ett ingrepp i enskilda människors frihet och förfoganderätt och inte är förenlig med hävdvunna rättsbegrepp. Herr talman! Nu påstår jag inte att folkpartiet och centern har sådana uppfattningar som gavs uttryck för från moderathåll. Men jag har velat påvisa de konsekvenser som kan följa i förlängningen av att man slopar bostadsanvisningslagen i stället för att förändra den och behålla den som ett viktigt led i en socialt inriktad bostadspolitik, där bostadsförmedling i samhällets regi med full anvisningsrätt har en mycket stor betydelse. I den borgerliga reservationen i år sägs inte som i moderatreservationen förra året, att bostadsanvisningslagen innebär en oacceptabel inskränkning av äganderätten. Nu har moderaterna, tydligen för att få med sig övriga borgerliga partier, avstått från att upprepa tidigare argument av det slag som jag här gett exempel på. De frivilliga uppgörelser som många kommuner har träffat mot bakgrund av svårigheterna att få lagen i tillämpning tar man nu som intäkt för att föreslå att lagen avskaffas. Jag tror att vi skall vara klara över att de flesta privata fastighetsägares vilja 151 att lämna en del lediga lägenheter till bostadsförmedlingarna är dikterad just av att bostadsanvisningslagen finns — och skulle man ta bort den får vi en återgång till de förhållanden som föranledde lagens införande. Om fastighetsägarna är så villiga, som man vill ge sken av, att ställa lägenheter till förfogande för dem som bäst behöver dem, riskerar man ju inte att drabbas avlagen, och då borde man logiskt sett inte motsätta sig att den finns kvar och tillämpas. Herr talman!

Förhoppningsvis kommer bostadskommittén med sådana förslag inom den närmaste tiden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Låt mig till sist bara göra en kommentar till utskottets talesman Kerstin Ekman, som sade att anledningen till att lagen hade gjorts så krånglig var att man ville undvika okynnesanvändningar i kommunerna. Det hade varit riktigare om hon hade sagt, att anledningen till att lagen gjordes så krånglig var att man på allt sätt ville försöka förhindra att den skulle komma att tillämpas. Det är nämligen det som det handlar om. Det är inte så att några kommuner på okynne har försökt att använda lagen.

Herr talman! Andersson i X-stad tänker sätta upp ett plank mot sin grannes tomt. Han har grannens medgivande och har ett muntligt besked från byggnadsnämnden att det går bra. Han är ivrig, sätter i gång och förverkligar sin tanke. Planket lyser nytt och fint i ögonen på byggnadsnämndens ordförande, som går förbi. Aha, det finns inget formellt tillstånd för att uppföra planket! Andersson får ett föreläggande att ta bort det. Han får också meddelande om att han skall betala byggnadsavgift. Samtidigt upplyses han om att han kan ansöka om tillstånd att sätta upp ett plank. Vad sker? Jo, han lämnar in en ansökan. Om han river planket innan ärendet behandlas i nämnden, slipper han byggnadsavgift. Eftersom han utgår ifrån att nämnden kommer att ge honom tillstånd, vill han inte riva planket. Det är klokt av honom, och det är det mest naturliga. Efter ett beslut i nämnden har han då sitt plank kvar. Nämnden däremot måste ta ut byggnadsavgift, eftersom Andersson utan lov vidtagit en åtgärd som kräver byggnadslov och inte rivit det plank han nu fått tillstånd att uppföra. Detta är naturligtvis orimligt. Det var därför vi från folkpartiet motionerade om en snabb ändring av lagen. Ett antal byggnadsnämnder inser också att detta är en galen ordning och har under årens lopp låtit bli att ta ut avgifter. Det är därför nödvändigt att vi får en lagändring till stånd. Den snabba ändring vi yrkat på i vår motion har utskottet tillstyrkt, och det är glädjande. Ett enigt utskott föreslår således att lagändringen skall träda i kraft den 1 januari 1985. Det är av stor vikt att detta förslag bryts ut ur planoch bygglagen och att vi får en ändring. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 14.

Herr talman! Det finns bara ett yrkande från utskottets sida, och det är att riksdagen skall ge regeringen till känna att en lagändring bör ske vid årsskiftet. Även om man kan instämma i den beskrivning Kerstin Ekman gjorde av åtgärder som inte skulle behöva medföra avgifter, har vi tyckt att det är värdefullt att lagrådet får möjlighet att avge sitt yttrande över remissen som innehåller ungefär samma förslag. Motiveringen för detta är naturligtvis dels att vi menar att det är riktigt att lagrådet får möjlighet att granska lagförslag innan riksdagen tar ställning till dem, dels att det fastslogs som en princip när lagen antogs att byggnadsnämnden inte skulle avgöra om det skall bli påföljder av ett brott mot lagstiftningen, utan att det är de rättsvårdande instansernas sak att klara av det.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

Herr talman! Det är med tillfredsställelse jag noterar försvarsutskottets ställningstagande till motion 351 som berör markfrågor vid Skillingaryds skjutfält. Många människor har under årens lopp varit engagerade i skjutfältsfrågan och varit kritiska till de utvidgningar av skjutfältet som har varit aktuella. Storleken av utvidgningen har varierat mellan olika år. När aktiviteterna för att utvidga skjutfältet var som störst gjorde fortifikationsförvaltningen under åren 1969-1971 en del s.k. läglighetsköp. Dessa är nu inte aktuella för skjutfältsändamål. Det är dessa markområden som berörs i motionen och som vi anser bör överlåtas till lantbruksnämnden i länet för att förbättra förhållandena för det enskilda jordoch skogsbruket. Utskottet delar vår uppfattning och anser att jordbruksoch skogsmark som ägs av staten för försvarsmaktens räkning och som inte längre behövs bör avyttras. Det är viktigt att fortifikationsförvaltningen handlar snabbt, så att befintliga boningshus och ekonomibyggnader inte ytterligare behöver förfalla. Vid besök på platsen har jag konstaterat det tråkiga i att behöva se byggnader som förfaller på grund av att de inte används. För bygdens framtid är det viktigt att marken överlåts och fördelas till de människor som bor i närheten, så att de får bärkraftiga enheter. Herr talman! Jag utgår ifrån att berörd myndighet handlar snabbt, så att man kommer till rätta med de frågor som vi har aktualiserat i vår motion. Självfallet har jag inte, med tanke på utskottets ställningstagande, något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter Arne Franssons berömmande ord till utskottet behöver inte mycket sägas. Jag skall självfallet också yrka bifall till utskottets hemställan.

Här behövs alltså en ersättningsmark, och den får man från de här berörda fastigheterna. Vad som inte behövs för det ändamålet skall så snabbt som möjligt säljas ut så att det kan komma jordbruket till del. I de här sammanhangen bör man också ha klart för sig att skjutfältsärenden 155 ofta är besvärliga men att skjutfält behövs för försvaret och säkerhetspolitiken.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

Herr talman! Detta är tredje gången på lika många år vi från folkpartiet motionerar om en översyn av vapenfrilagen. Resultatet vid utskottsbehandlingen är tyvärr detsamma som de föregående gångerna, nämligen ett yrkande om avslag på vår begäran. Det är beklagligt. Det är vår allvarliga övertygelse att en översyn behövs. Att unga människor sätts i fängelse för sin övertygelses skull kan vi aldrig acceptera, lika litet som att de mot sitt samvete accepterar vapentjänst på grund av avslag på sin begäran. Det är märkligt att man från moderata samlingspartiet, från centerpartiet och från socialdemokraterna kan vara så övertygad om att allt är bra att man inte ens vill gå med på en översyn. Låt vara att vårt yrkande, det gamla liberala kravet på att ett annorlunda prövningsförfarande skall tillämpas, möter motstånd om man har en annan ideologisk grund att stå på. Men det gäller en översyn! Det gäller alltså möjligheten att få belyst om dagens verklighet överensstämmer med det beslut som riksdagen fattade 1978. Vi anser att det finns mycket som tyder på att vi i dag i Sverige har i stort sett samma förfarande som man hade under 1970-talet, och då är det inte bra. Jag har en fråga till utskottets talesman: Hur vill man bevisa det som står under rubriken Bakgrund i betänkandet? Det skrivs nämligen så här: ”Med den nya lagstiftningen följde också en förenkling av prövningsförfarandet.” Har man verkligen bevis för det? Det finns också en del andra motiveringar till att man anser att allt är i god ordning. Man konstaterar att allt färre prövningar efter avslagsbeslut Det är i alla fall unga pojkar som det gäller. Kanske inte deras första tanke vid avslag är att gå till regeringen. Förhoppningsvis får de hjälp — men ändå! Om de inte är bevandrade i hur man går vidare, så kanske de resignerar. Det ringa antalet överklaganden behöver alltså inte vara något bevis på att ansökan inte är allvarligt menad. Det kan i stället vara ett av de mänskliga problemen — man finner sig i utslaget, i en känsla av maktlöshet. Kristna fredsrörelsen har i ett brev till utskottet framfört synpunkter som jag vill föra vidare till kammaren. Man säger att utredningsförfarandet inte är konsekvent från fall till fall. Man säger vidare att detta kanske är en logisk konsekvens av utformningen av prövningsförfarandet. Vi har i våra motioner framfört samma synpunkter. Man vitsordar också att utredningssamtalen upplevs som pressande. Detta är inte konstigt med tanke på vad ett samtal innebär — det pågår under minst två timmar. Vi har av våra representanter fått höra att det ofta upplevs som ett förhör. Och det var definitivt inte meningen när den nya lagen antogs 1978. Precis som vi anför säger Kristna fredsrörelsen att lagen tillämpas i drygt fem år. Det vore värdefullt att nu utvärdera den och se om dess intentioner också tillämpas i daglig praxis, eller om förfarandet ytterligare behöver bearbetas. Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att man fastställer några saker. Det står i min reservation: Skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring enligt värnpliktslagen är emellertid inte undantagslös. Sedan länge har vi här i landet en lagstiftning som medger att den som hyser samvetsbetänkligheter mot sådan tjänstgöring i stället får fullgöra vapenfri tjänst. Enligt gällande lag om vapenfri tjänst kan värnpliktig få tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst i stället för värnpliktstjänstgöring ”om det kan antagas att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med den värnpliktiges allvarliga personliga övertygelse att han icke kommer att fullgöra värnplikten”. Den som fått sådant tillstånd kallas vapenfri tjänstepliktig . Vapenfri tjänstepliktig skall fullgöra tjänst i verksamhet som är betydelsefull för samhället under beredskap och krig. De vapenfria är därmed en betydelsefull resurs för totalförsvaret.” Om man bifaller en ansökan om vapenfri tjänst, kommer den sökande att fullgöra sin tjänstgöring inom ramen för vårt totalförsvar. Det är inte något svek mot landet, det är inte att undandra sig en plikttjänstgöring. Vi anser i dag att alla delar av totalförsvaret är lika betydelsefulla. De unga vill alltså fullgöra sin tjänst, dock inte som vapenbärare. Om man tar ifrån dem den möjligheten genom ett avslag, finns två utvägar: Tjänsten fullgörs inom försvarsmakten. — Vad det betyder för den unga människan kanske vi aldrig får svar på. Den värnpliktige blir totalvägrare. — Det var inte hans önskan. Han ville fullgöra sin tjänst, men samhället förvägrade honom den möjligheten. Båda lösningarna är dåliga. Vad vi begär från folkpartiet är en översyn av dagens system. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i betänkande 14 från försvarsutskottet.

Herr talman! Kerstin Ekman och folkpartiet gör det litet för lätt för sig i den här frågan, både i motionen och i reservationen och, skulle jag också kunna tillägga, i anförandet nyss. Kerstin Ekman ger en bild av propositionens syn på prövningsförfarandet som är ofullständig och som därför blir direkt vilseledande. Hon utelämnar nämligen det faktum att lagrådet hade synpunkter på prövningsförfarandet och att försvarsministern därefter gjorde vissa preciseringar. Jag tänker inte ta upp kammarens tid med att i detalj redovisa korrespondensen mellan lagrådet och regeringen, men försvarsutskottet har i sitt betänkande 1977/78:28 — det var alltså då ärendet avgjordes — gjort en bra sammanfattning. Jag tror att det kan vara bra för debatten om jag läser upp den. ”Lagrådet har i anslutning till I § vapenfrilagen anfört att osäkerhet vållas av uttalandet att vapenfrinämnden vid prövningen bör utgå från att ansökan är allvarligt menad och att den bör beviljas om inte påtagliga skäl talar mot detta.

Lagrådet anser sig emellertid kunna utgå från att en verklig sakprövning av ansökningen åsyftas och skall komma till stånd, låt vara att sökandens bevisbörda för styrkan av den övertygelse han hävdar inte bör vara tung. Utredaren, som ju skall sammanträffa med sökanden, har möjlighet att skaffa sig ett intryck av om dennes påstådda övertygelse är äkta eller ej. Inte minst på denna väg kan man enligt lagrådet få ett bredare underlag för prövningen. Under förutsättning att 1 § vapenfrilagen är avsedd att ha den innebörd som lagrådet angett har lagrådet inte någon erinran mot förslaget i denna del. Skulle däremot avsikten vara att binda vapenfrinämndens prövningsfrihet på visst sätt, torde detta enligt lagrådets mening böra komma till klart uttryck i lagen. Försvarsministern har med anledning av lagrådets yttrande framhållit att hans uttalande innebär att en prövning av ansökningen skall ske men att sökandens bevisbörda för styrkande av den övertygelse han hävdar inte bör vara tung. Som även lagrådet anfört ligger det enligt försvarsministern i sakens natur att man, när det gäller att bedöma en så djupt personlig fråga som någons inställning till bruk av vapen mot andra människor, i allmänhet är hänvisad till att bygga på vad den enskilde själv uppger. Det prövningsförfarande som försvarsministern föreslår utgår från denna grundläggande förutsättning.” ”Utskottet godtar den ordning för prövning som försvarsministern har angett. Lagrådet har också funnit sig kunna lämna den utan erinran. Den föreslagna ordningen innebär att prövningsförfarandet förenklas så långt detta är möjligt” — och jag betonar följande — ”utan att man avstår från ett underlag för vapenfrinämndens prövning.” Detta är det väsentliga. Lagrådet och regeringen säger att en prövning skall ske i sak av varje ansökan. Kerstin Ekman hävdar nu att förhållandet att utredaren tillstyrker eller avstyrker innebär att man ”inte genomfört den liberalisering som var avsedd i propositionen”. Till detta vill jag bara säga att jag har hört starkare argument. Regeringen, lagrådet och riksdagen gav alltså klart besked i denna fråga. Vapenfrinämnden skall göra en prövning i sak av varje ansökan. Lagrådet gav också beskedet, att vill man binda vapenfrinämnden i viss riktning, måste det komma till uttryck i lagen. I folkpartimotionen och reservationen syftar man egentligen längre än vad man ger sig ut för att göra. Konsekvenserna därav blir faktiskt en ändring av lagen. Det är rejälare att säga detta klart ut. Kerstin Ekman anför att vapenfrinämnden med olika sammansättningar av ledamöter kan fatta skilda beslut. Vi har domstolar över hela detta land, och man kan inte med tumstock mäta om varje enskild domstol fattar ett korrekt beslut. Därför finns möjligheten att överklaga besluten, Kerstin Ekman, och besluten i vapenfrinämnden kan överklagas hos regeringen. Herr talman!

Vapenfrinämnden behandlar också ansökningar där de sökande vid utredningssamtalet klart och tydligt säger ifrån att de vägrar ställa upp i ett försvar för det samhällssystem som vi har. Däremot skulle de mycket väl kunna tänka sig att ställa upp i ett försvar, om vi hade ett enligt deras uppfattning bättre samhällssystem. Sådana ansökningar måste leda till avslag, även om de sökande hävdar att de i så fall kommer att totalvägra. Avgörande för att få vapenfri tjänst är ju respekten för människolivet. Den finns inte hos dessa sökande. Jag skulle kunna anföra fler, liknande exempel. Tabellen på s. 2i försvarsutskottets betänkande visar också att antalet fall av värnpliktsvägran vid avslag i vapenfrinämnden har minskat på ett mycket positivt sätt. Självfallet hoppas vi att inget beslut i vapenfrinämnden skall leda till totalvägran. Ingen domstol är fullständig, men för den skull behöver man inte göra en utredning om hela prövningsförfarandet. Än en gång, Kerstin Ekman: Motionen och reservationen syftar till någonting annat, nämligen en ändring av lagen. Begär då det i en motion! Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande och avslag på reservationen.

Herr talman! De unga svenska män som har en allvarlig övertygelse och söker vapenfri tjänst är värda en bättre behandling här i kammaren än den Karl-Erik Svartberg ger i sina exempel. Vi har inte seglat under någon falsk flagg när vi har väckt våra motioner. Vad vi har sagt är att vi vill ha ett annat prövningsförfarande, och det är i linje med det som vi förde fram i samband med översynen av vapenfrilagen. Det var Birger Möller från vårt parti som ställde ett sådant yrkande. Att man sedan kom överens om en annan utformning av lagen är en sak för sig. Men vi anser att lagen skall fungera som den var tänkt att fungera, och det gör den enligt vår mening inte i dag. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag kunde förstå att den som hade en annan ideologisk grund än vi möjligen hade svårt för att ställa sig bakom det liberala kravet. Däremot kan jag inte förstå hur man kan neka att låta göra en översyn av lagen. Det finns ingenting som hindrar utskottet att i så fall göra en sådan skrivning att man kan bifalla detta yrkande. Beträffande hur det fungerar vill jag bara ta ett exempel. Jag tänker på det som Karl-Erik Svartberg sade om hur man skall arbeta. I det brev från Kristna fredsrörelsen som jag förut talade om säger man att man genom kontakt med pojkarna har fått reda på att vapenfrinämnden och utredarna sällan tar kontakt med de referenspersoner som den sökande uppger, och det är tyvärr tråkigt. Det kunde hjälpa till att förtydliga bilden av den sökande. Jag tycker att människor som ber att få göra vapenfri tjänst skall ha den möjligheten. Därför yrkar jag bifall till vår motion.
Herr talman! Kerstin Ekman tillför inte debatten någonting nytt. Hon åberopar brevet från Kristna fredsrörelsen. Jag har det brevet framför mig. Kristna fredsrörelsen bad om ett sammanträffande med utskottet, men man gjorde det när utskottet hade slutbehandlat ärendet, dock inte slutjusterat det. Efter slutbehandlingen ansåg kanslichefen och ordföranden i utskottet att det inte fanns möjlighet att ta upp ärendet på nytt. Jag tycker att vi bör hålla på den handläggningen. Självfallet finns det enskilda exempel på människor som hanterats fel. Men det har ju i och för sig inte med utredningsförfarandet och prövningsförfarandet att göra. Det prövningsförfarande som Kerstin Ekman föreslår innebär ju, om man drar ut konsekvenserna av det, en frivillig värnplikt, och då är det lika bra att hon säger det rätt ut.

Herr talman! Jag har inte kritiserat hur utskottet har behandlat motionen när det gäller förfarandet att inte låta representanter för Kristna fredsrörelsen träffa utskottetsledamöterna. Jag talade bara om vad Kristna fredsrörel sen har sagt i ett brev. Det är ett exempel på vad unga människor får uppleva när de konfronteras med det här som vi tycker är tokigt. Det finns ingenting som säger att vi skulle vara motståndare till eller på något sätt ifrågasätta den s.k. allmänna värnplikten, Karl-Erik Svartberg, det är inte fråga om det. Vi säger, att om svenska unga män vill fullgöra sin plikttjänstgöring som vapenfria, skall man inte förvägra dem den rätten.

Herr talman! Riksdagen beslutade år 1981 att det för syo-funktionen i grundskolan och gymnasieskolan samt för kommunal vuxenutbildning skulle inrättas statligt reglerade tjänster och att undervisning i ett läroämne skulle införas som en reguljär del av syo-tjänsten. Den nya organisationen skulle börja tillämpas från den 1 juli 1983. Men den 17 mars 1983 beslutade riksdagen i enlighet med den socialdemokratiska regeringens proposition 1982/83:69 att förslaget skulle dras tillbaka. Mot beslutet reserverade sig de borgerliga partierna. När förslaget om studieoch yrkesorientering i skolan behandlades av riksdagen 1981 beslöts, utöver att tjänsterna skulle vara statligt reglerade och att ett undervisningsämne skulle ingå i tjänsten, att ett förslag skulle framläggas om en ny utbildning för syo-funktionärer. Allt detta upphävdes av den socialdemokratiska regeringen. Den 8 mars 1983 presenterade den socialdemokratiska regeringen en ny proposition om syon, i vilken föreslogs att syo-funktionärer i grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning skulle få statligt reglerade tjänster från den 1 juli 1984. Vi moderater tycker det är tillfredsställande att enighet nu har uppnåtts om detta och att socialdemokraterna kommit till klarhet, även om turneringarna har varit underliga och det tagit tid. Bättre sent än aldrig brukar man säga. Däremot kan vi moderater inte acceptera den utbildning om 120 poäng för syo-funktionärer som föreslås i den nu liggande propositionen. För det första berörs innehållet i utbildningen bara i mycket allmänna ordalag, och för det andra är det enligt vår uppfattning så väsentligt att syo-funktionärerna i sin tjänst har en kombination av syo-verksamhet och undervisning att utbildningen måste utformas efter det kravet. Vi håller alltså fast vid vår uppfattning. Den förtrogenhet med skolans övriga arbete och den kännedom om eleverna som en syo-funktionär får genom att jämte syo-verksamheten också undervisa i ett ämne är enligt vår uppfattning så viktig att nya tjänster med enbart syo-verksamhet inte bör inrättas. Vi förordar i stället stor flexibilitet i fråga om möjligheterna att kombinera skilda undervisningsämnen med syo-verksamhet. Genom att syo-tjänsterna kompletteras med undervisningsuppgifter är möjligheterna betydligt större än f.n. att tillräckligt tjänstgöringsunderlag för hel tjänst kan uppnås genom tjänstgöring vid endast en skolenhet. Därmed motverkas den ofrivilliga deltidstjänstgöring som många syo-funktionärer nu tvingats till. Detta kan åstadkommas utan ytterligare kostnader, eftersom tjänstgöringsunderlaget redan finns på skolorna, om undervisningsämne kan få ingå som en del i syo-tjänsten. Propositionens förslag att ta bort ofrivillig deltidstjänstgöring medför emellertid ytterligare kostnader för 60-85 heltidstjänster. De problem som funnits under den tioåriga försöksperioden i form av bl.a. ofrivillig deltidstjänstgöring, tjänstgöring vid flera skolor, splittrade tjänster på flera stadier eller verksamheter samt otillräcklig pedagogisk förankring får tyvärr ingen tillfredsställande lösning i det socialdemokratiska förslaget. Vi moderater och folkpartisten i utskottet har framfört de synpunkterna i reservationerna nr 1 och 2, vilka jag yrkar bifall till. På den nuvarande syo-linjen ingår 40 poäng samhällskunskap. Vi anser att möjligheten att studera samhällskunskap skall finnas kvar i framtiden, så att syo-funktionären kan undervisa i samhällsorienterande ämnen på grundskolan. Men flera andra ämneskombinationer är enligt vår uppfattning tänkbara. Den ämnesteoretiska delen bör omfatta 40 poäng i något läroämne, och dessutom bör en speciell ämnesmetodisk utbildning om 10 poäng ingå. Detta bör tillsammans med de ämnen som behövs för syo-verksamheten vara fullt möjligt att rymmas inom en 120-poängsutbildning, vilket jag klart visade i debatten den 17 mars 1983. Genom att bygga på syo-utbildningen med ytterligare 20 poäng ämnesteori kan de som går på en syo-utbildning skaffa sig ämnesteoretisk behörighet för undervisning i bl.a. samhällskunskap på gymnasial nivå. I stället för regeringens förslag vill vi därför att UHÄ får i uppdrag att skyndsamt lägga fram ett förslag enligt de riktlinjer som jag här har presenterat. Herr talman! Med det anförda yrkar jag än en gång bifall till de båda reservationerna i utbildningsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Som framgick av Rune Rydéns inlägg beslutade riksdagen 1981 på förslag av den dåvarande icke-socialistiska regeringen att det för syo-funktionen i grundskolan och gymnasieskolan samt för uppföljande syo skulle inrättas statligt reglerade tjänster och att undervisning i ämnet skulle införas som en reguljär del av syo-tjänsten. Regeringen, som uppenbarligen hade glömt att den var en minoritetsregering, fick inte igenom sitt förslag. Genom samskrivning med vpk fick man tillbaka frågan i kanslihuset. Det vi nu diskuterar är resultatet av ytterligare tänkande som presenteras i den proposition som vi behandlar. De nya förslagen från regeringen innebär en reträtt och på de flesta punkter ett accepterande av den icke-socialistiska propositionens förslag. Det är naturligtvis bra. På en mycket viktig punkt frångår man dock den tidigare målsättningen att i syo-tjänsterna också skall ingå undervisning. Förslaget om en sådan tjänstekonstruktion hade två syften. Studieoch yrkesorienteringen bedömdes som så viktig att varje skola skulle tillförsäkras möjligheten att få en ”egen” syo-konsulent. Detta uppnåddes genom den föreslagna konstruktionen. Det bedömdes också som angeläget att arbetslivsorienteringen blev en integrerad del i all undervisning, vilket hade större utsikter att förverkligas om syo-konsulenterna också deltog i undervisningen. För folkpartiet är det uppenbart att elevernas rätt till studieoch yrkesorientering bäst tillgodoses om tjänsterna konstrueras så att en undervisningsdel alltid skall ingå. Det motionerade vi om och det har vi tillsammans med moderaterna följt upp i en reservation. Vi tycker från folkpartiets sida att det i en ny syo-utbildning även reguljärt skall ingå ämnesteoretisk och praktisk-pedagogisk utbildning i något skolämne.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

Herr talman! Frågan om syo-funktionärernas ställning i skolan har varit föremål för många och långa överväganden. Här om någonsin kan det vara motiverat att tala om långbänk. Via en lång försöksperiod med åtföljande utvärdering och remissbehandling och med inte mindre än tre regeringspropositioner är vi nu äntligen framme vid ett beslut som kan samla en bestående majoritet i riksdagen. Förslaget i propositionen är inte till alla delar fullkomligt, men med de klarlägganden som har gjorts under utskottsbehandlingen vågar man nog påstå att resultatet är ganska tillfredsställande. Och om det skulle visa sig att brister kvarstår är de nog inte större än att de går att korrigera efter hand som vi vinner erfarenheter i den praktiska tillämpningen. Jag sade tidigare att utskottet gjort vissa klarlägganden, men vi har ändå inte varit tydliga nog. Själv har jag fått ett flertal frågor under den senaste tiden om hur utskottsbetänkandet skall läsas och uppfattas. Och det är klart att det måste vara svårt för människor utanför det här huset att uppfatta hela finessen i att motioner som till stora delar resulterar i ett i förhållande till propositionen förändrat beslut ändå skall betraktas som avstyrkta. Men detta hör ju till arbetssättet här i riksdagen, och jag skall inte orda mer om det. Däremot tror jag att det vore välgörande om utskottsmajoritetens företrädare, Lars Svensson, ville bekräfta den tolkning som jag nu gör. Beslutet innebär självklart att hela syo-tjänster skall vara statligt reglerade. Men det innebär också att beträffande en tjänst där syo ingår men där man av olika skäl, t.ex. för att undvika ofrivillig deltidstjänstgöring, valt att kombinera syo-uppgiften med andra arbetsuppgifter, skall hela tjänsten vara statligt reglerad. Dessa andra arbetsuppgifter kan då vara arbete som SSA-sekreterare eller i kommunens intagningsnämnd eller liknande. Jag tror att det är viktigt att detta blir sagt, så att vi inte riskerar att få befattningshavare anställda på två olika avtal samtidigt. Lika viktigt är att slå fast att de som är anställda med syo-uppgifter i kommunens uppföljningsansvar också skall ha statligt reglerade tjänster. Detta är naturligtvis viktigt för de befattningshavare som berörs, men också därför att vi skall ha goda möjligheter att rekrytera behöriga syo-funktionärer, gärna med lång erfarenhet, till dessa arbetsuppgifter. Det har också stor betydelse för att markera samhörigheten mellan gymnasieskolan och ungdomsuppföljningen. Det har funnits vissa tendenser till att uppföljningsansvaret — kanske lokaliserat till ett särskilt ungdomscenter — utvecklas till en parallell skolform avsedd för ”B-laget”. Så får naturligtvis inte ske, och därför skall syo-funktionärerna i uppföljningsansvaret ha samma status som sina kolleger i gymnasieskolan. Man arbetar ju med samma mål — att ge alla ungdomar en avslutad utbildning. Jag vill än en gång understryka hur bra det är att vi har kommit överens på denna punkt. Den enda punkt där vi inte är helt nöjda är frågan om SSA-sekreterarnas ställning, men här har vi nöjt oss med ett särskilt yttrande. När det gäller blandade tjänster, SSA kombinerat med syo, är det inget problem. Då blir tjänsten statligt reglerad. Men för de kommuner, större och medelstora, som har inrättat hela tjänster som sekreterare i SSA-råden, kan vi se vissa svårigheter. Dessa tjänster skall då även fortsättningsvis vara kommunalt reglerade, och det kan komma att innebära vissa rekryteringsproblem. Vidare kommer befattningshavarna att ställas utanför den fortbildning som syo-funktionärerna kommer att ha tillgång till, och det är synd, eftersom man har så likartade fortbildningsbehov. För oss är SSA-verksamheten en viktig del i skolans arbetslivsförberedelse och därmed en integrerad del av skolans syo-verksamhet. Herr talman! Jag har inte för avsikt att ställa några yrkanden utan är helt till freds om jag av utskottets talesman kan få bekräftelse på att min beskrivning av vilka tjänster och arbetsuppgifter som skall omfattas av den statliga regleringen är korrekt. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Äntligen kommer syo-verksamheten i skolan in i reguljär form och verksamhet. De grundläggande villkor för syo-funktionens utförande som vpk har hävdat under alla de år som frågan stötts och blötts tillgodoses i allt väsentligt genom det betänkande som nu ligger på riksdagens bord. Betänkandet är ett resultat av den uppgörelse vi träffade med socialdemokraterna i utbildningsutskottet i samband med förra årets behandling av studieoch yrkesorienteringen i skolan. Viktiga linjer för syo-verksamhetens utförande kommer nu att genomföras. Det gäller t.ex. reglerandet av tjänster som syo-funktionär — de blir nu statligt reglerade och kommer därmed att överensstämma med tjänsteformen för den övervägande delen av övrig skolpersonal. Problemet med den ofrivilliga deltidstjänstgöringen kommer att lösas. Därvidlag förutsätter vi att syo-funktionen blir det centrala i syo-konsulenternas uppgifter. Det är viktigt att studieoch yrkesorienteringen i skolan har en fast anknytning till arbetslivet och att det produktiva arbetets betydelse för samhällsbygget får en framskjuten plats i den undervisning som syo-konsulenterna skall delta i. Nu gäller det att de lokala skolledningarna verkligen ser över och utnyttjar den kunskap och kompetens som syo-konsulenterna besitter. En viss garanti för det produktiva arbetets givna plats i undervisningen ges av de inträdeskrav som ställs för inträde till syo-linjen, nämligen tre års yrkeserfarenhet. Det vore bl.a. i detta sammanhang oklokt att inte ta syo-konsulenternas kompetens och erfarenhet till vara i olika undervisningsavsnitt inom de ämnen i skolan där det är naturligt att göra så. Vi kommer från vpk:s sida att noga följa utvecklingen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! Riksdagen har under de senaste åren vid åtskilliga tillfällen diskuterat studieoch yrkesorienteringen inom skolan. På flera punkter har vid dessa tillfällen stor enighet rått mellan partierna. Detta har gällt såväl behovet av syo som inriktningen av verksamheten. Så är fallet även i dag. Vi är överens om att eleverna skall få kunskaper om arbetsliv och utbildning samt om sambandet däremellan. Detta skall gälla alla elever, men som tidigare betonats måste extra insatser göras för resurssvaga grupper — samt för att motverka att yrkesvalet begränsas av kön, social bakgrund m.m. Vi är också eniga om att alla som arbetar i skolan skall medverka till att förbereda eleverna för fortsatt utbildning och för arbetslivet. Huvudansvaret åvilar syo-funktionärerna både när det gäller information om arbetsliv och utbildning och när det gäller enskild vägledning till eleverna. Propositionen, som behandlas i det betänkande vi nu diskuterar, gäller att statligt reglerade tjänster inrättas i grundskolan, gymnasieskolan och Komvux. Dessutom föreslås hur utbildningen för dessa tjänster skall ske. Tjänstekonstruktionen skall byggas upp utifrån de mål och riktlinjer som riksdagen tidigare enhälligt beslutat om. Dessutom skall den sikta till att man lättare skall komma till rätta med den ofrivilliga deltidstjänstgöringen. För att man skall kunna lösa problemet med ofrivillig deltidstjänstgöring måste en kombination med annan verksamhet ske. Som tidigare framhållits när vi behandlat denna verksamhet är kombination med undervisning mycket lämplig. Skola och arbetsliv intar en allt centralare plats i skolans undervis ning, och därför bör en kombination av syo och till syo anknuten utbildning vara den bästa lösningen. Annan kombination är självfallet också möjlig, exempelvis inom kommunernas uppföljningsansvar och i SSA-råden. Det är kommunen, dess skolledning och i skolan berörd personal som skall avgöra hur tjänsteinnehållet skall se ut. Dock måste syo alltid ingå i tjänsten. Jag skall nu gå över till att behandla reservationerna 1 och 2. Dessa reservationer från moderata samlingspartiet och folkpartiet — om att syo alltid skall kombineras med undervisning i läroämne — innebär att hela tjänster för syo ej får inrättas och att utbildningen av syo-funktionärerna inte kan inrymmas inom den föreslagna ramen av 120 poäng. Det har visserligen framhållits att detta är möjligt, men den utredning som UHÄ gjorde när vi förra gången behandlade det här ärendet konstaterar att det inte är möjligt att ge en ämnesutbildning, såvida man inte bara siktar till att ge ämnesutbildning i samhällskunskap. Och vi vet hur situationen är för lärarna i samhällskunskap. De skäl som anförs i reservationen — att en kombination av syo och ämnesutbildning skulle ge större möjligheter för syo-funktionärerna att få förtrogenhet med skolans övriga arbete och ökad kännedom om eleverna — blir bättre tillgodosedda genom utskottsmajoritetens förslag. Detta framgår av vad jag tidigare framhållit om kombination av tjänsternas innehåll. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. Jag började mitt anförande med att konstatera att riksdagen vid flera tillfällen behandlat syon och tjänstekonstruktionen för tjänsternas innehavare. Avslutningsvis vill jag konstatera att det förslag som nu behandlas är på flera punkter är klart överlägset tidigare förslag. Det stärker syons ställning i skolan, det löser problemet med ofrivillig deltidstjänstgöring, och det sker inom den utbildningsram för tjänsterna som riksdagen har uttalat sig för. Jag noterar också att vi denna gång har en klarare majoritet för förslaget än vad som var fallet tidigare. Detta talar ju också för att det är ett bättre förslag. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utbildningsutskottets hemställan. Jag skall bara svara på en fråga som Larz Johansson ställde. Det framgår av såväl utskottets betänkande som av propositionen att tjänster, där syo ingår, alltid skall vara statligt reglerade. Med detta tror jag att jag har klarat ut det hela. För de tjänster som kommunen själv beslutar om kan däremot inte samma bestämmelser gälla som för en statligt reglerad tjänst.
Herr talman! Jag vill bara till Lars Svensson säga att det är fullt möjligt att inom en utbildningsram om 120 poäng ge utbildning dels i syo, dels i ett läroämne. Detta är möjligt även beträffande andra ämnen än samhällskunskap. Lars Svensson och jag förde en debatt om detta den 17 mars 1983, och jag vill bara hänvisa till vad jag då sade.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag vill bara kort ge Lars Svensson en ytterligare bekräftelse på att syo-funktionärer inom kommunernas uppföljningsansvar ingår i de tjänster som skall vara statligt reglerade.
Herr talman! Vad beträffar Rune Rydéns inlägg vill även jag hänvisa till den debatt som vi tidigare fört. Då åberopade jag också UHÄ:s yttrande att det inte är möjligt att anordna någon ämnesutbildning inom ramen för 120 poäng. Jag litar nog mer på UHÄ än på Rune Rydén i det här fallet. När det sedan gäller tjänstens konstruktion framgår det klart att uppgiften syo skall vara med i tjänsten för att denna skall kunna betraktas som statligt reglerad. Därmed har jag besvarat Larz Johanssons inlägg.
Herr talman! Jag vill bara till Lars Svensson säga att jag den 17 mars 1983 lyckades bevisa att UHÄ har fel på denna punkt. Jag vidhåller min uppfattning.

Herr talman! Jag hänvisar Rune Rydén till min bevisföring den 17 mars 1983, då jag förklarade att det inte är möjligt att kombinera syo med läroämne. Till Larz Johansson vill jag säga att det framgår av mitt inlägg att uppgiften syo skall ingå i de tjänster som är statligt reglerade.

Herr talman! Moderata samlingspartiet anser liksom övriga politiska partier här i landet att ädellövskogen är en viktig naturresurs och ett omistligt inslag i det svenska landskapet. Politisk enighet om att bevara de bästa delarna av denna landskapstyp råder. Det finns ytterligare en väldigt viktig faktor när det gäller ädellövskogen. En absolut klar majoritet av ägarna till dessa skogar är mycket positiv till att bevara denna skogstyp. Inte minst framgår detta av reaktionerna i samband med tillämpningen av skogsvårdslagen när det gäller de s.k. 5:3-skogarna. Det är, herr talman, viktigt att bevara detta skogsbruk såsom ett aktivt och rationellt skogsbruk. För detta fordras efterfrågan, avsättning och inte minst lönsamhet. Samtliga intresseorganisationer och intressenter i detta skogsbruk har här en stor uppgift att fylla så att vi åtminstone kan få lönsamhet. Såsom framhålls i propositionen har de flesta remissinstanser förordat att ädellövskogen skall bevaras genom utvidgning och tillämpning av skogsvårdslagen. Samtliga skogliga instanser och LRF har förordat denna väg. Regeringen går dock den andra vägen och föreslår att nuvarande bokskogslag avskaffas och i stället inarbetas i en ny lag benämnd ädellövskogslagen. Den kommer då att omfatta samtliga ädellövskogar här i landet. Moderata samlingspartiet anser att det inte finns behov av en speciallagstiftning på detta område. För skogsbrukaren är det naturligt med en skogsvårdslagstiftning och en handläggande myndighet. Nuvarande bokskogslag har visat sig stelbent och byråkratisk. Handläggningen har legat hos två myndigheter, skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen. Detta förhållande överflyttas nu till den nya lagstiftningen. Inom moderata samlingspartiet anser vi att skogsvårdsstyrelsen är den självskrivna tillsynsmyndigheten när det gäller att bevara ett aktivt ädelskogsbruk. Byråkratin kan ge en minskad motivation för en aktiv skogsskötsel. Vi anser även att det kan finnas motiv för att ge myndigheterna möjlighet att ingripa med restriktioner, när uppenbara naturvärden står på spel. Naturvårdslagen är det medel som vi kan använda härför. Den övervägande delen av ädellövskogsarealen kan bevaras, om den ändring av skogsvårdslagen genomförs som vi inom moderata samlingspartiet och de skogliga remissinstanserna förordar. Vi vänder oss med skärpa mot vad som i propositionen anförs beträffande markägarnas brist på rätt till ersättning. Det kan inte från vårt håll accepteras att markägare utan ersättning skall hindras att välja en lönsammare inriktning av driften av sitt skogsbruk. Vi yrkar därför på att ett förslag till ersättningsregler framläggs av regeringen. Det är inte rimligt att en grupp företagare tvångsvis och utan ersättning skall åläggas betydande inskränkningar i sin näringsutövning för att tillgodose andra intressen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservation som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! För vår naturoch landskapsbild betyder ädellövskogen mycket, samtidigt som den ur rent skoglig synpunkt är en viktig naturresurs med värdefulla egenskaper. Den producerar virke som vi annars skulle få importera. Det är angeläget att vi för framtiden bevarar våra ädellövskogar. Vid utformningen av den nya lagen har avsikten varit att man genom ett rationellt ädellövskogsbruk skall kunna bevara huvuddelen av våra ädellövskogar. Även tidigare har det funnits skydd för ädellövskogar, men då i form av en bokskogslag. Nu utvidgas lagstiftningen till att gälla alla s.k. ädellövträd, detta beroende på att de små bestånd av ädellövträd som finns bör skyddas så att arealen inte minskar. Vid slutavverkningar i ädellövskogsbestånd är det angeläget att ny ädellövskog anläggs. Finns det lämpligare marker på annan plats inom en brukningsenhet som i stället kan planteras med ädellövskog, kan undantag medges. I första hand är det nämligen inte avverkningarna som sådana som hotar ädellövskogen, utan det är övergången till annat trädslag efter avverkning som är ett hot. Från utskottsmajoritetens sida anser vi det vara så angeläget att bevara ädellövskogen att vi finner det motiverat med en särskild lag; det räcker inte med särskilda bestämmelser i skogsvårdslagen. Jag delar den uppfattning som framförts i propositionen och som också utskottet har givit uttryck för, nämligen att de kunskaper som behövs för att utforma föreskrifter om avverkning och föryngring av ädellövskog i första hand finns på resp. skogsvårdsstyrelser. Sammanfattningsvis kan man säga att vi i miljöoch naturvårdshänseende, liksom från skoglig synpunkt, behöver slå vakt om våra ädellövskogar. Det vill vi göra i en särskild ädellövskogslag, som kommer att ersätta den nuvarande lagen om bevarande av bokskog. Det här handlar varken om ökad byråkrati eller annat krångel, utan om det angelägna i att bevara den stora tillgång som våra ädellövskogar utgör. Självfallet är det viktigt med ett aktivt skogsbruk, om man skall kunna bevara den tillgång som ädellövskogen utgör. Ett samarbete mellan markägarna och skogsvårdsstyrelserna är därför en angelägen uppgift. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag delar den uppfattning som Sven Eric Lorentzon gjorde sig till tolk för nyss då det gäller den betydelse ädellövskogen har, och jag ansluter mig till de synpunkter som han framförde om hur viktigt det är inte minst ur naturskyddssynpunkt att vi bevarar dessa skogar. Men jag vill också understryka vikten av vad han sade om att det måste vara ett aktivt skogsbruk. När vi kräver att man skall föryngra ädellövskogen, måste vi också skapa möjligheter för detta. Då vi moderater för ett år sedan tog upp frågan om bokskogslagen och bokskogsodlingen, förde vi också ett resonemang om den stelbenthet som fanns då det gällde tillämpningen av lagen. Bl.a. kunde man inte ersätta bokskog som växte på olämplig mark med annan skog och odla bokskog på ny mark. Genom förslagen i propositionen anvisas nu den möjligheten, och detta har också fastlagts i utskottsbetänkandet. Vi tycker att det är positivt, för det var just det vi ville ha. Skogsägarna ser emellertid den nya lagen, med den utvidgning som nu kommer att beslutas, som ganska onödig och också motsägelsefull. För två år sedan kom en lag som berör 5:3-skogarna, och enligt denna lag skulle vissa bestånd av dessa s.k. skräpskogar avverkas senast inom 15 år. Enligt den nya lagen skall nu delar av just dessa skogar skyddas. Det är alltså inte helt enkelt att hänga med i svängarna som skogsägare. Förra året var ett bra bokollonår, och under ett sådant blir det i praktiken så, att de pengar som är avsatta för stöd till bokskogsodling inte kommer att räcka till. Vi hoppas att man vid tillämpningen av den nya lagen skall skapa möjligheter för större rörlighet mellan olika år, för det är de facto på det sättet att vissa år går det bra att föryngra, andra år är det praktiskt taget omöjligt. Och skall man göra det, skall man självfallet göra det när förutsättningarna är som bäst. Därför måste man när man fördelar stödet också göra det på ett sådant sätt att det får det mest positiva resultatet för framtiden när det gäller skogen. När skogsstyrelsen nu skall utforma tillämpningsföreskrifterna borde man också — vilket inte har uppmärksammats i propositionen och tyvärr inte heller av utskottet — ta upp frågan om att ge möjligheter till stöd när det gäller grenkvistning av ekskog. Det är ett stort intresse bl.a. för industrin att just ekskogen kvistas i rätt tid, så att kvaliteten på det virke vi därigenom får blir så hög som möjligt. När man skall utforma tillämpningsföreskrifterna hoppas vi alltså att detta kommer att tas upp i sammanhanget; annars får vi återkomma senare. Från moderat sida har vi menat att det vore lika enkelt att inrymma de regler som krävs för att skydda den här skogen inom den nuvarande skogsvårdslagstiftningens ram, och vi har reserverat oss till förmån för detta. Vi kommer att följa utvecklingen, och vi hoppas alltså att det skall gå väl. I annat fall kommer vi att ta upp frågan på nytt. Vår förhoppning är att den här lagen inte skall bli till mer ohägn än den behöver bli. Viljan är ju att skapa positiva möjligheter i framtiden för skogsbruket också när det gäller ädellövskogen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.